Herr talman! I vårt land har mycket av den politiska debatten handlat om besparingar, ekonomisk stagnation, strukturomvandlingar, osv. Eftersom Sveriges ekonomi var sämre än regeringen trodde har detta ämne diskuterats ofta. För att spara vill man bl.a. minska utgifterna. Men finns det andra vägar att gå i samhällsbyggandet, vägar som både kan leda till ett bättre samhälle och positivt påverka ekonomin? Politik gäller ju mer än enbart materiell välfärd. Jag vill ta upp fem områden där jag som kristdemokrat önskar att samhället klart signalerar en viljeinriktning. Herr talman! Efter den senaste våldsutvecklingen i vårt land framstår det för det första som allt viktigare att hos både barn och vuxna formligen indoktrinera den människosyn som ger varje människa ett okränkbart värde. I varje samhälle finns det och måste finnas värderingar och normer som deklarerar vad som är rätt och fel, gott och ont, sant och falskt. Det handlar inte om att varje individ och varje grupp kan fastställa sina egna normer. Samhällets normer och värderingar skall ha sina rötter i insikten om att människovärdet inte får kränkas. Vi gör oss själva en stor tjänst om vi bygger samhället utifrån en gemensam grund. Ju starkare grund, desto stabilare byggnad! Det är kristen etik och människosyn som är västvärldens etik. Det är uppenbart att de kristna grundvärderingarna och den kristna etiken sedan snart ett årtusende utövat ett starkt inflytande på vår kultur och är viktiga rötter till vårt nutida demokratiska samhälle. Herr talman! Ur regeringsförklaringen vill jag för det andra citera följande: ''Att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad i vårt moderna samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden. Det är i de små nära gemenskaperna som de flesta individer finner trygghet och förankring.'' Detta är en klar markering från regeringens sida att inte göra sig till förmyndare över Sveriges föräldrar. Detta budskap innebär en positiv förstärkning av föräldraansvaret och föräldrarollen. Inget ansvar och ingen uppgift kan vara större än att ge barn trygghet och en god fostran. Den familjesplittring som likt en farsot dragit över vårt land har åstadkommit stort psykiskt lidande bland drabbade barn men också bland vuxna. Jag tror att våra barn fordrar litet större vilja hos oss vuxna att lösa konflikter oss emellan. Barnen blir ju skilsmässornas stora förlorare. Nog borde det gå att reparera äktenskap för barnens skull. Skilsmässa får inte vara ett enkelt sätt att lösa konflikter. Äktenskapet måste lyftas fram som samlevnadsform och som något betydelsefullt för samhället. Herr talman! Den äldre generationen innehar för det tredje ett arv av normer och värderingar som hittills varit en stabiliserande faktor i samhället. Men vi har successivt misslyckats med att överföra detta arv till de yngre. Allt i vårt samhälle kan inte lösas med sociala och ekonomiska åtgärder. Att överföra goda, sunda normer och värderingar till det uppväxande släktet är en av de mest primära uppgifterna vuxenvärlden har. Skolan har här som institution en mycket viktig roll. Den svenska skolan bör därför förankras i den kristna etiken. En etiskt medveten skola som ger eleverna sådana attityder och värderingar som ett demokratiskt samhälle grundas på är nödvändig bl.a. med tanke på den våldsutveckling vi kan se och den ökande främlingsfientligheten. Jag tycker det är ett bakslag för en demokratisk stat att våld och misshandel kan breda ut sig. Varför har respekten för lag och ordning minskat i vårt land, som i det närmaste är fullproppat med sociallagstiftning, ordningsregler och olika arrangemang som skall förhindra egoism, våld och elände? För att vi inte skall krocka medmänskligt och skada varandra behöver vi alla en inre karta och kompass. Med dessa hjälpmedel får eleverna det lättare att visa förståelse för svaga,utsatta och minoritetsgrupper. Herr talman! Att skapa moteld mot våld är för det fjärde också att samhället ger tydliga signaler mot grovt spekulativt underhållningsvåld. Jag tänker på videogram med extrema våldsinslag. Våld föder våld. Omvänt kan vi nog bestämt hävda att kärlek lever av att kärlek se. Vi vuxna bär ett stort ansvar inför det uppväxande släktet, eftersom det är vi som producerar, importerar, distribuerar och tillhandahåller videofilmer i alla dess former. Tänk om filmer med underhållningsvåld och filmer med extremt våld leder till en idealisering av våldet! Lika väl som de flesta lärt sig att avvisa grovt och meningslöst våld genom inlärda värderingar så visar historien att det går att inlära värderingar som förhärligar våld riktat mot den enskilda människan. Trots att förhandsgranskning av videogram är en modell som blir mindre effektiv ju längre vi väntar med den är den dock mer effektiv än varje form av efterhandsgranskning. Herr talman! En värdefull del av samhällsarbetet handlar för det femte om friskvård. Ordet friskvård kan sättas som rubrik på allt det förebyggande arbete våra myndigheter bedriver. Det behövs en ny livsstil i vårt samhälle, där livskvalitet i form av gemenskap mellan människor, mindre stress, mer hälsosam mat, bättre närmiljö och arbetsmiljö får större betydelse. Förväntningarna på det nya folkhälsoinstitutet är självfallet mycket stora. Här vill jag också peka på budgetpropositionens skrivning att ''polisverksamheten i ökad utsträckning skall inriktas mot brottsförebyggande åtgärder i vid mening''. Kan sedan regeringen också entydigt deklarera att man inser ett starkt samband mellan alkohol och narkotika och brottslighet, gatuvåld och annat elände skulle mycket vara vunnet. Herr talman! Jag har velat visa på saker som blir allt viktigare för vårt land. Ju mer vi kan öka tryggheten bland medborgarna, desto mer minskar vi trycket på den offentliga sektorn. Ett samhälle med gemensam värderingsgrund, där hederlighet, ärlighet och personligt ansvar betonas tillsammans med respekt för människovärdet bidrar till en god samhällsekonomi.

Herr talman! Jag vill ta upp en annan del av lagstiftningen. Den kanske ingår i det som i rubriken benämns ''m.m.''. Detta sekel har varit nationalstaternas. Nästa sekel blir regionernas. Redan nu ser vi inom EG framväxten av nära regionalt samarbete tvärs över nationsgränserna. Rivieran--Milano är framgångsrika exempel. Maastricht-överenskommelsen innebar också ett genombrott i Europa för subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen. Beslut och ansvar skall ligga på lägsta möjliga nivå nära medborgarna. Statliga uppgifter blir delvis regionala. Herr talman! För europeisk regional samverkan behövs det faktiskt regioner som kan samverka. Vem skall göra det i dag -- landshövdingarna, landstingen, kommunalförbunden, länsavdelningarna eller kommunerna? Vår nästan medeltida länsindelning är mer än föråldrad, även om den fortfarande försvaras av länsstyrelse och landstingsbyråkratierna. De statliga verken, exempelvis socialstyrelse och läkemedelsverk, skaffar sig nu regionala tillsynskontor -- inte alls på den gamla länsnivån utan i stället 5--7 stycken. Detta sker helt utan samordning och koordination litet här och var ute i landet. Dessa distrikt sammanfaller inte, vilken naturligtvis bidrar till förvirring när man skall samverka. Stockholm har väldiga problem med planeringen med nuvarande länsindelning. Göteborg är allra värst drabbat. När vi går in i EG behöver vi regioner som är avpassade för samverkan med andra regioner i Europa. I samarbetet runt Östersjön, i Hansaområdet, är det här behovet särskilt stort. En ny regional indelning behövs. Det primärt viktiga är regionernas uppgifter -- inte deras organisation. Det är verksamheten -- inte husen -- som är det viktiga. Frågor som bör lösas på regional nivå är enligt min uppfattning den övergripande fysiska planeringen, kreativitetspooler, produktionscentra, rekreationsområden, infrastruktur. Man behöver också lösa forskningsoch utbildningsfrågor för att skapa kvalificerad arbetskraft. Man behöver samverka för den s.k. smala kultursektorn. Jag tror att delar av den statliga kontrollverksamheten också med fördel bör ligga på regional nivå. Däremot tror jag att sjukvården bör klaras på annat sätt och skötas professionellt -- inte politiskt. För att sådana här regioner skall lyckas och skapa tillväxt är det dels nödvändigt att de upplevs som naturliga och stämmer med naturliga kontaktnät och kommunikationsmönster, dels också att de sammanlagt kan erbjuda de tre viktigaste tillväxtfaktorerna. Den första är universiteten, för forskning och utbildning. Dessa kräver ett uppland på en miljon invånare, efter alla internationella erfarenheter. Det andra är kommunikationerna, framför allt flyget. Den tredje är goda livsbetingelser i form av kulturutbud, fritidsutbud, bostäder och skolor. Detta talar för att vi i Sverige knappast kan ha mer än 6--8 fungerande regioner. Det brådskar med dessa frågor. Annars får vi en vild och okoordinerad statlig regionalisering med fortsatta problem i våra storstadsområden, och vi står illa rustade för det europeiska samarbetet. Det är bekymmersamt att så litet gjorts av den tidigare regeringen. Jag välkomnar att den nya regeringen har ambitioner att ta tag i dessa frågor och starta upp med breda utredningar.

Herr talman! Min första fråga om bostadspolitiken har jag formulerat så här: Har svenskarna råd att bo i morgondagens Sverige? Förvisso har boendekostnaderna under senare år ökat, dels på grund av finanseringsreformen, dvs. skattereformen, dels på grund av ökade produktionskostnader för bostadsbyggandet. Samtidigt hade emellertid den socialdemokratiska regeringen genom en stram ekonomisk politik lagt grunden för minskad inflation, förhoppningsvis minskade räntor, men med bevarande av en rimlig fördelningspolitik. Det är på denna grund som den borgerliga regeringen åker gratisskjuts. Men i stället för att regeringen tar till vara möjligheterna att följa upp de sociala inslagen pekar nu åtskilligt på att man är på väg mot en hyresmarknad som leder till en bostadsmarknad olik den tidigare. Även när socialdemokraterna, för all del i samråd med folkpartiet, genomförde skattereformen gavs ett skydd mot de hyreshöjningar som var en konsekvens av reformen. Visst fanns grupper som kom i ett besvärligt läge och som det fanns anledning att särskilt stödja. Det skedde genom ett särskilt bostadstillägg för en grupp pensionärer och med höjda bostadsbidrag, liksom införandet av bostadsbidrag för ensamma som i övrigt fyllde kraven på bidragens inkomstregler. Jag skall inte här ta upp räntelånen. Den frågan kommer till kammaren om ett tag när övriga bostadsfrågor diskuteras. Jag vill bara nu konstatera en sak: Trots en skattereform på drygt 90 miljarder hade socialdemokraterna kapacitet att hålla tillbaka påfrestande höjningar av boendekostnaderna. Det som sker nu kommer centern att ha medansvar för. Den 1 januari 1993 skall 3,4 miljarder tas ut på bostadsmarknaden. Det finns många propåer om de hyreshöjningar som detta utlöser. Låt oss anta att en ordinär trea på 75--80 kvm får ett påslag på kanske 500 kr. som läggs direkt på hyran. Så drivs hyrorna raskt uppåt. Det blir dyrare att bo. Här är skillnaden i politiken mellan socialdemokratin och de borgerliga. Hur långt kan nu centern sträcka sig i sin iver att vara den moderate regeringsledaren till lags? Ni tar bort två tredjedelar av investeringsbidraget, vilket höjer hyrorna. Ni accepterar att bostadsdepartementet försvinner. De centerpartister som tyckte annorlunda gav emellertid så småningom med sig. Drömmen om en plats i regeringen tog över. Bostadskapaciteten minskar automatiskt. Arbetslösheten växer. Det skall bli dyrare att bo. Så är bostadspolitiken konstruerad. En gång i tiden ansågs bostaden vara en given rättighet. Där fanns inslag av social gemenskap. I bostadsområdet skulle förutsättningar skapas för en god miljö. Folk med olika inkomster och yrken skulle tillsammans ge boendet ett innehåll. Så kom riksdagsbeslut om stöd för verksamheterna, för miljön, för skapande aktiviteter, för föreningsverksamhet och för konstnärlig utsmyckning, som Sverige kanske är ensamt om i världen. I en sådan miljö skulle förvärvsarbetande eller studerande föräldrar hämta inspiration för ett gott samliv och umgänge. Barn hade egna rum, och i området fanns rader av aktiviteter som gav liv och mening i tillvaron. Jag talar nu, herr talman, om den sociala dimensionen. När statsmakternas intresse för ett bra boende successivt raderas ut har Sverige tagit de första stegen till en kontinental bostadsmarknad, en bostadsmarknad av välmående men också av utslagna, folk som far illa. Eftersom Agne Hansson i dag företräder regeringen här -- såvitt jag har förstått finns det inte en enda deltagare från det tidigare så aktiva moderata samlingspartiet -- har han samtidigt åtagit ett stort ansvar för hur bostadspolitiken nu forceras till en hyresmarknad utan högkostnadsskydd. Om centern vill behålla de sociala värdena i bostadspolitiken kommer de att behållas. Om centern väljer att följa regeringens inriktning så överges bostadens sociala mening. Den blir en vara som alla andra. Vilken väg väljer centern när det gäller bostadspolitiken?

Herr talman! Ja, Oskar Lindkvist, centern vill behålla de sociala värdena i bostadspolitiken. Men historien visar att det uppenbarligen inte är den politik för generell välfärd som Oskar Lindkvist och socialdemokraterna talar om som lett fram till ökad social rättvisa. Tvärtom har ju klippekonomin, inte minst på fastighetsmarknaden, under 1980-talet ökat klyftorna och orättvisorna och gjort det helt omöjligt för folk med normala inkomster att bo i nya bostäder. Socialdemokraterna lämnar efter sig en bostadsmarknad i kris. Politiken har lett fel. Den socialdemokratiska politiken har visserligen gett oss världens högsta bostadsstandard och lett fram till ett av världens bostadstätaste land. Men det har skett till priset av allt mer växande bostadssubventioner som folkhushållet inte längre förmår att bära. Stödet går inte till dem som bäst behöver det. Vissa kan göra sig stora vinster på skattebetalarnas bekostnad, och därmed hotas de sociala mål i bostadspolitiken som Oskar Lindkvist här så vackert talar om. Samtidigt som den socialdemokratiska regeringspolitiken har försämrat förutsättningarna för att klara de sociala målen i bostadspolitiken, anklagar nu samma socialdemokrater centern för att svika målen i bostadspolitiken och tillsammans med moderaterna införa mer av marknad i bostadspolitiken. Det är faktiskt inte trovärdigt. En omläggning av bostadspolitiken är nödvändig. Kostnadsproblemen måste lösas. Därför behövs en ekonomisk politik som håller nere inflationen och räntorna. Det kräver återhållsamhet med de offentliga utgifterna. Även bostadssektorn måste medverka till en sådan återhållsamhet, eftersom låga räntor och låg inflation är så avgörande och viktigt för bostädernas finansiering. När nu behovet av byggande av bostäder minskar, måste tillfället tas att öka annat byggande, såsom ombyggnad av bostäder, upprustning och underhåll av lokaler samt satsningar på bostäder för äldre. Jag vill betona vikten av att sådana angelägna byggarbeten nu kommer i gång. Samhällsekonomin är inte betjänt av att alltför stora delar av byggsektorn slås ut. Det är viktigt att lågkonjunkturen utnyttjas för ökade investeringar i ombyggnader och satsningar på äldrebostäder. Det är därför viktigt att regeringen kan ge besked i utlovad tid om bostadsfinansieringen för år 1993 och därefter. Socialdemokraterna anklagar centern för att medverka till att byggandet stoppas och till att öka boendekostnaderna. Samtidigt vill de fortsätta den politik som har lett in i den återvändsgränd vi nu befinner oss i. Det är heller inte trovärdigt. Det socialdemokratiska förslaget om återinförandet av räntelånen skulle göra villervallan än värre, och jag förstår att Oskar Lindkvist inte vill diskutera det här i kväll. För det första blir en övergång till ombyggnad och upprustning omöjlig. Räntelånen innebär att det inte finns utrymme för att belåna fastigheter för upprustning när skulden för räntan växer i takt med värdet på fastigheten. För det andra innebär räntelånen en dramatisk övervältring av kostnader från staten till kommunerna i samband med byggandet av bostäder för äldre. I stället för räntebidrag tvingas kommunerna själva betala räntan, antingen direkt eller på sikt genom lån till räntan. För det tredje kommer räntelånen att öka belastningen på statsbudgeten med i storleksordningen 15--20 miljarder kronor under den närmaste femårsperioden i nuvarande realränteläge. Med det socialdemokratiska förslaget faller då stora realräntebidrag ut. Från centerns sida arbetar vi för att få ner byggandet på en normal nivå som motsvarar behov och bevarar den byggkapacitet som vi behöver. Vi vill ha en omfördelning av kostnader över tiden med hjälp av fastighetsskatt och räntebidrag så att också vanligt folk har råd att bo i de nya lägenheterna. Här har Dan Eriksson fattat oss alldeles rätt. Vi arbetar för att styra över byggkapacitet till ombyggnad, upprustning och byggande av bostäder för äldre. Ett räntelånesystem skulle äventyra en sådan omläggning av bostadspolitiken. Det vore därför bra om debatten här i dag kunde ge besked om hur socialdemokraterna tänker sig få i gång ökad ombyggnad och ett ökat byggande av bostäder för äldre med hjälp av den politik och det räntelånesystem som de nu vill återinföra.

Herr talman! Svaret på den sista frågan om hur vi skall bära oss åt för att medverka till ombyggnader av äldre fastigheter och bygga för äldre människor framgår av vår stora bostadspolitiska motion. Den förtjänar liksom förslaget om räntelånen en ordentlig debatt i kammaren. De förtjänar ett ordentligt meningsutbyte. Jag tycker att vi till den debatten skall föra frågor som har den digniteten och avser bostadsfinansieringen. Men om Agne Hansson ett ögonblick tror att det inte är möjligt att försvara räntelånen, kommer han att få ett andra svar när den frågan kommer upp här i kammaren. Det intressanta är inte vad Agne Hansson säger om socialdemokraterna och vår bostadspolitik. Han vet innerst inne att vi är garanten för en social bostadspolitik. Vi har varit med och dominerat utvecklingen som lett fram till en av världens bästa bostadsmarknader. Det är helt odiskutabelt. Det intressanta nu är det som Agne Hansson försöker att undvika, nämligen att han nu är medverkande till en regeringspolitk som innebär att man varje år skall sänka skatterna med 10--15 miljarder kronor. Denna skattesänkning, som framför allt skall komma dem som redan har det bra till del, skall finansieras genom besparingar, och besparingar innebär att man attackerar den offentliga sektorn och delar av bostadsområdet. Agne Hansson kommer i riksdagen att företräda en uppfattning där ungefär två tredjedelar av investeringsbidraget skall tas bort och samtidigt se till att det blir ökade hyror på bostadsmarknaden. Det är den politiken som jag attackerar. Det är helt korrekt när jag säger att svaret på bostadspolitiken inte ligger hos folkpartiet eller något annat parti, det ligger helt enkelt hos centern. Vill centern vara med och driva en social bostadspolitik finns förutsättningarna att vara med och ta det ansvaret. Om centern inte vill vara med om att driva en social bostadspolitik är det fullt förklarligt att man kommer att försvara och engagera sig mycket kraftigt i regeringens bostadspolitik. Vi är på väg mot en kontinental bostadsmarknad, präglad av bostäder för folk som har bra inkomster. Vi är på väg mot en bostadsmarknad där de som har små inkomster och ekonomiska svårigheter bor i de områden som har den sämsta standarden. Det är ett resultat som Agne Hansson och centern är ansvariga för. Ni kan dra er ut ur den belägenheten, för jag tror inte att ni trivs i det sällskapet. Men ni har ändå tagit ansvaret för den politiken och får nu också ta kritik för den utveckling som är på gång.
Herr talman! Det är självklart att vi tar ansvar för den politik som vi vill föra. Det har vi gjort tidigare. Vi varnade t.ex. mycket tidigt socialdemokraterna för att lägga en så stor del av finansieringsbördan av skattereformen på bostadssektorn. Det har nu lett till dessa höga boendekostnader. Det är riktigt att man måste lägga om kursen om man skall kunna minska subventionerna, och man måste sänka andra kostnader så att inte de boende drabbas hårt. Då gäller det naturligtvis också att hålla tillbaka kostnaderna i den offentliga sektorn för att klara låg inflation och låg ränta, vilket betyder så mycket för boendekostnaderna. Investeringsbidraget skulle innebära en stadig räntesänkning på 0,31 %. Om man lyckas att föra en ekonomisk politik som sänker räntan mer än detta är det till fördel för de boende. Sedan förstår jag att Oskar Lindkvist vill undvika debatten om räntelånen, vilka är grundstommen i den socialdemokratiska bostadspolitiken just nu och som skall lösa alla problem. Undviker man den debatten undviker man också att förklara hur man skall kunna få i gång ombyggnadsverksamhet och kommunalt byggande. Med räntelånen blir det helt omöjligt, och jag förstår att Oskar Lindkvist inte vill gå in i den debatten. Oskar Lindkvist säger också att regeringen inom bostadsstödet vill göra besparingar inom bostadsstödet som skulle leda till orimliga hyreshöjningar. Det finns inte fog för de anklagelserna. Socialdemokraterna föreslår sedan själva betydligt större besparingar i bostadssubventionerna än regeringen. Socialdemokraternas budgetsaldo slutar på en besparing på bostadssektorn som går 5,6 miljarder utöver regeringens förslag. Samtidigt påstår ni att era förslag skulle sänka hyrorna med upp till 1 500 kr. i månaden i nyproduktionen. Hur går det här ihop? Tror ni verkligen själva på vad ni säger? Hur vill Oskar Lindkvist det här? Förklara hur hyrorna kan sänkas med upp till miljarder kronor utöver vad regeringen föreslår!
Herr talman! Så sent som den 17 december 1991 hade Agne Hansson chansen att här i kammaren diskutera räntelånen med Ulf Lönnqvist, förutvarande bostadsministern. Den debatten var ingen stor framgång för Agne Hansson. Han fick på alla områden -- jag har läst protokollet i kväll -- svar på alla sina frågor om räntelånen, om kapitalkostnadernas omfördelning i tiden, osv., osv. Inom bara några månader går kammaren in i en ny debatt om räntelånet. Då får Agne Hansson se om han har bättrat på sina positioner när det gäller att attackera räntelånet. Ett par saker skall jag ta upp med Agne Hansson redan nu. Han säger att man inte med räntelånet kan bygga om äldre bostäder. Vi har ju faktiskt i motionen om räntelånen lagt in 250 milj.kr. extra för att ge ökade resurser till ombyggnad av äldre bostäder. Några av de viktigaste punkterna i vår bostadsmotion är att vi skall kunna bygga om äldre fastigheter, skapa mer utrymme för äldrebostäder, bygga fler ålderdomshem i det svenska samhället, osv., osv. Det är alldeles självklart att vi i vårt bostadsfinansieringssystem har byggt in alla de sociala inslag som genom åren har utmärkt den socialdemokratiska bostadspolitiken. Herr talman! Vi skall nu än en gång gå över till Agne Hansson och centern, som nu sitter i ett litet dilemma, det är helt klart. Under den kommande treårsperioden -- om vi nu ett ögonblick utgår från att den nuvarande regeringen sitter hela perioden -- skall 50 miljarder tas någonstans ifrån för att finansiera en sänkning av skatterna. Nu kommer denna skattesänkning att stå emot den sociala välfärden, och den kommer att stå emot den sociala bostadspolitiken. Det är helt klart att Agne Hanssons inlägg inte kan uppfattas på annat sätt än att centern åtminstone för tillfället kommer att företräda regeringens uppfattning. Det skall vara skattesänkningar, det skall ges åt dem som redan har. De som redan har bra inkomster och ett bra ekonomiskt läge skall ha fördelar. Besparingarna skall ske inom den offentliga sektorn och i den sociala sektorn i Sverige, och det skall också ske på bostadsområdet. Vi vet i alla fall så mycket som att hyrorna på den svenska bostadsmarknaden den 1 januari 1993 ökar med åtminstone 500 kr. direkt varje månad. Så mycket känner vi till. Utan att på något sätt förringa verkligheten kan vi också säga att vi nu är på väg mot en marknadshyra, och för det ansvaret tycker jag att centern borde betacka sig. Det var innehållet i mitt budskap i dag.

Herr talman! Rätten till en bostad är grundläggande för oss socialdemokrater. Den rätten hotas nu av den borgerliga regeringen. Många människor hyser stor oro för vad regeringens planerade åtgärder kommer att få för konsekvenser för hyrorna och det fortsatta byggandet. De som lever på marginalen har inga möjligheter att klara den beräknade hyreshöjningen på 400 kr. för en normaltrea nästa år. Den borgerliga regeringen gjorde en rivstart i höstas, och som en symbolisk handling lades bostadsdepartementet ned och bostadsfrågorna spriddes ut till sju ministrar. Sen har det varit dåligt med besked om vad som skall hända med många viktiga bostadsfrågor. Detta är en av orsakerna till att bostadsbyggandet nu minskar på ett drastiskt sätt i landet. Antalet nybyggda bostäder under 1992 beräknas till 40 000, men på många håll i landet finns det signaler som säger att många bostadsbolag inte vågar starta projekt som är klara på grund av osäkra besked om bostadsfinansieringen och på grund av andra åtgärder på byggmarknaden. I bostadsutskottets hearing förra veckan talade ekonomen Nils Lundgren om att det ekonomiska läget, med dyrare byggande och därmed höjda hyror, kommer att medföra att människor blir tvingade att bo på mindre ytor. Dessa tankar understöddes av Charlotte Cederschiöld, som entusiastiskt började tala om den förväntade ''packningsgraden'' i vårt bostadsbestånd. Det är svårt att låta bli att spekulera i vem det är som skall packa ihop sig. Gäller det alla eller bara några få? Gäller det också Charlotte Cederschiöld och Nils Lundgren? Och hur kommer det att gå med den goda bostaden och de normer som vi har byggt upp under lång tid för att få funktionella bostäder, med fungerande kök och badrum och rum som är möblerbara för olika familjetyper och skeden i livet? februari tas bostadskostnaderna upp, och man rekommenderar regeringen att inte lyssna till sakkunnige Knut Billing, som besämt säger att bostadssubventionerna skall avvecklas under 90 talet, detta trots att man beräknar att en nybyggd trerumslägenhet skulle kosta 20 000 kr. i månaden om allt statligt stöd slopades och att det i regeringsförklaring sägs: ''Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Detta förutsätter en bygg och bostadsmarknad med mer av konkurrens och valfrihet. Därmed kan priser för bl.a. nyproduktionen pressas.'' Även om subventionerna på sikt måste minska en del, instämmer jag med GP, som uppmanar Carl Bildt att inte lyssna på sin partivän Knut Billing. Byggandet har av oss socialdemokrater alltid betraktats som en motor i samhällsmaskineriet. Med den arbetslöshet på 15 % som nu finns i Göteborgsområdet, skall vi komma ihåg att varje byggnadsarbetare dessutom skapar jobb för minst tre personer till som arbetar i branscher som är beroende av byggsektorn. Företagen inom denna sektor slås ut, och när konjunkturen vänder är branschen för liten, med ny överhettning och ökande byggkostnader som följd. Under lågkonjunkturen och arbetslösheten i slutet av 70-talet byggdes alldeles för få lägenheter, vilket resulterade i att mycket av den kompetens som fanns bland byggnadsarbetare försvann i och med att de var tvungna att söka sig nya vägar inom arbetsmarknaden. När sedan konjunkturen vände igen under 80-talet saknades arbetskraft, och det blev en ny överhettning. Nu riskerar vi att hamna i samma situation om regeringen inte vidtar omedelbara åtgärder. I Göteborg är byggarbetslösheten alltså 15 % i dag, och situationen förvärras för varje dag. Unga byggnadsarbetare får inga jobb, och de som behöver lärlingsplatser blir utan. Det finns projekt i Göteborgs kommun som kan påbörjas nu och inom en snar framtid, om vi bara får besked om regeringens planer. Det finns skolor som behöver upprustas och äldrebostäder som behöver byggas. Sahlgrenska sjukhuset behöver rustas upp. Det behövs investeringar i Chalmers tekniska högskola, byggande av en tunnel vid Bräckeleden, osv. Göteborgs kommun klarar ingenting av detta om man inte får hjälp från regeringen. Göteborg har redan drabbats mycket hårt av konjunkturnedgången, framför allt av genomförda och planerade indragningar till storstadskommunerna. Detta råder det stor enighet om i Göteborgs kommunfullmäktige. Göteborg har under senare år haft en låg expansion jämfört med andra kommuner. Staden har dessutom realiserat en stor del av sina tillgångar, vilket innebär att man med dagens kommunalskattestopp inte ser några möjligheter att ta sig ur de ekonomiska problemen utan betydande konsekvenser för den kommunala servicen, som redan drabbats hårt av nedskärningar. Centern för nu fram förslaget om att införa fastighetsskatt på industrifastigheter. Det är ett förslag som Göteborgs socialdemokrater länge har drivit, men till skillnad från centern anser vi att det är kommunen som skall ta ut skatten och använda den till de merkostnader som industrietableringarna för med sig för kommunen. Herr talman! Göteborg och dess invånare väntar att regeringen skall ingripa innan byggkrisen går för långt, med de allvarliga konsekvenser som jag här har beskrivit som följd.
Herr talman! Även jag hyser oro för byggsysselsättningen, vilket jag gav uttryck för i mitt anförande. Jag var i Göteborg för en vecka sedan och diskuterade problemen där, och jag vet att de är stora. Därför är det viktigt att man får i gång ombyggnadsverksamhet och byggande för äldre. Jag förstår inte hur man skall kunna få i gång det med de miljoner som socialdemokraterna föreslår, om man samtidigt behåller räntelånesystemet, som innebär att kommunerna kommer att få betydligt större kostnadsövervältringar från staten än de här pengarna täcker. Marianne Carlström sade själv att Göteborg redan i det här läget skulle behöva hjälp med ombyggnader. I det socialdemokratiska alternativet blir det ännu svårare för Göteborgs kommun att klara det. Det är viktigt att man inte bygger bostäder som folk inte har råd att bo i, men det var väl inte det som Marianne Carlström åsyftade. Jag kan dela uppfattningen om fastighetsskatten på industrifastigheter; det är ett intressant uppslag som Göteborgscentern tar upp. Marianne Carlström var bekymrad för hur det skall gå med den goda bostaden och med hyrorna framöver. Alla era angrepp på regeringen och centern faller platt till marken, så länge ni socialdemokrater inte kan ge besked om hur ni skall klara den fråga som jag ställde till Oskar Lindkvist, när ni själva vill spara mer på bostadssubventionerna än vi vill, samtidigt som ni tror att ni kan sänka hyrorna.
Herr talman! Det finns ett behov av lägenheter även i dag, men lägenheterna får inte ha för höga hyror. Om bostadssubventionerna avskaffas, som centern är med och förespråkar, är det ingen som kommer att ha råd att hyra de lägenheterna, men om räntelånesystemet införs, som socialdemokraterna förordar, kommer folk att ha råd att hyra lägenheterna. Göteborg har stora ekonomiska problem och klarar inte att vidta de åtgärder som av många olika orsaker är nödvändiga för att klara krisen både på byggmarknaden och på bostadsmarknaden. I stället för att bara fråga om vårt räntelånesystem, tycker jag att Agne Hansson skulle säga någonting om bostadsfinansieringen och hur centern ställer sig till de åtgärder som regeringen planerar att vidta i framtiden.
Herr talman! Då måste jag naturligtvis först veta vad regeringen vill när det gäller bostadsfinansieringen. Vi har från centerns sida föreslagit ett system som bygger på en omfördelning över tiden, med räntebidrag för nyproduktionen som tas från en fastighetsskatt på det äldre beståndet. Det alternativet finns med i utredningen, i varje fall ännu. Det finns inga regeringsdeklarationer om att bostadsstödet skall avvecklas och att vi skall låta hyrorna gå upp till 20 000 kr i månaden, så på den punkten kan jag lugna Marianne Carlström. Centern har inga tankar på att driva en bostadspolitik som skulle kunna ge de hyrorna.

Herr talman! Jag är naturligtvis smickrad över den tro som ni har på mina möjligheter att trygga tillvaron för alla hyresgäster. Och jag hoppas naturligtvis att jag skall kunna åstadkomma en sådan politik, så att det blir möjligt. Löftena om sänkta hyror går tillbaka till den linje som vi drev inför beslutet om skattereformen, då vi ville undanta boendet från den stora del av finansieringen som momspåslaget innebar. Det hade gett betydligt lägre hyror. Om socialdemokraterna då hade varit förnuftiga skulle de naturligtvis ha valt centerns linje som innebär sänkt byggmoms. Är det någon som tror att vi hade fått kravet på oss från något eller några av de andra partierna i regeringen, t.ex. från moderaterna, att höja skattetrycket? Det är ju vad man skulle ha måst göra, och då i en omfattning motsvarande vad som försvinner i och med borttagandet av investeringsbidraget. Man kanske därför blir litet försiktig när det gäller att välja parter för att få igenom en bra politik för hyresgästerna. Om socialdemokraterna då hade valt centerns linje, hade det varit en bättre situation för de boende i dag. Jag lovade att ta med synpunkterna hit till riksdagen. Och de har blivit diarieförda vid två sammanträden i bostadsutskottet och finns i bostadsutskottets arkiv. Jag förstår inte riktigt vilka krafter Lars Stjernkvist åsyftar för att nå det resultat som jag är ute efter. Han tänker väl inte avvika från den socialdemokratiska partilinjen, eller tänker han göra det? Är Lars Stjernkvist beredd att spara ytterligare miljarder på bostadssektorn än vad regeringen avser att göra? Det är förklaringen till att jag inte har hittat de krafter som enligt Lars Stjernkvist skulle finnas. Men historien avskräcker. Det har ju varit hyreshöjningar om 50 % under de senaste tre åren och om 130 % sedan 1982. Det är inte särdeles uppmuntrande just nu för den som arbetar för sociala mål och sänkta hyror att behöva söka stöd hos ett parti som för en sådan politik.

Herr talman! Några ord om skatteuppgörelsen och centern. Naturligtvis skulle det ha inneburit fördelar om centern och socialdemokraterna hade gjort upp. Nu var det i och för sig inte bara bostadspolitiken som man förhandlade om, utan det gällde en hel del andra frågor också. Men just på den punkten hade jag ett intryck, även om jag då inte satt med i den här församlingen, av att centern och socialdemokraterna redan då låg närmare varandra. Men det fanns, som sagt, andra saker som gjorde att man inte kunde komma överens. När det gäller detta med räntelån förstår jag nu, ja, jag förstod det tidigare också, att centern inte gillar den tekniska konstruktionen. Man är orolig och undrar över effekterna. Naturligtvis är de mycket svåra. Vidare är det svårt att räkna ut vilka effekterna blir på statsbudgeten, hur stor vinsten blir jämfört med hur det blir med det nuvarande systemet. Det medger jag gärna. Jag har, som sagt, uppfattat att Agne Hansson och centern känner tveksamhet inför de tekniska effekterna. Däremot kan jag inte förstå att man, när man nu drar slutsatsen att man inte är riktigt överens med socialdemokraterna, hämningslöst rusar rakt i famnen på Knut Billing, Bo Lundgren och andra. Dessa har en avvikande uppfattning inte bara i tekniskt avseende utan också också när det gäller den framtida bostadspolitiken. I det senare avseendet har man dessutom diametralt motsatt uppfattning. Om centern sade sig vara beredd att överge samarbetet med moderaterna när det gäller bostadspolitiken, skulle både Agne Hansson och socialdemokraterna -- det är jag alldeles övertygad om -- vara så pass kloka att det gick att komma fram till en teknisk lösning som innebär att vi kan slå vakt om den sociala bostadspolitiken. Till sist bara en liten kommentar. Jag har nu i två dagar lyssnat på den allmänpolitiska debatten och börjar förstå centerns gröna tråd här. Agne Hansson har sagt att man inte kan försvara eller förstå allt i regeringspolitiken. Ivar Franzén har sagt att vi måste förstå att centern just på skatteområdet har en annan uppfattning -- ja, som sagt, man kan inte få allt. När folkbildningen diskuterades här sades det från centern: Ja, man kan inte få allt. Det är klart att vi just på den här punkten har en avvikande uppfattning. Faktum är att i stort sett varenda centerpartist som jag lyssnat på har sagt: Ja, på den här punkten har vi faktiskt en avvikande uppfattning. Frågan är bara när vi skall få höra en centerpartist säga i debatten: Jag förstår nu att vi är inne på fel väg. Vi förstår att den enda vägen, den väg som moderaterna har lett in oss på, leder åt alldeles galet håll i förhållande till vad vi faktiskt vill och önskar.
Herr talman! För det första beklagar jag att det inte var möjligt att åstadkomma en bredare lösning när det gäller bostadsfinansieringsfrågorna. Dessa är ju grundläggande och viktiga frågor som berör varenda människa och som bör ligga fast under lång tid framöver. Jag hoppas att det blir möjligt att finna sådana lösningar i framtiden. Jag för min del utesluter inte den möjligheten. För det andra förstår jag Lars Stjernkvists osäkerhet beträffande detta med räntelån. Han tvivlar ju själv när det gäller storleken på vinsten här. Men det blir faktiskt ingen vinst för hyresgästerna. Inte ens för folkhushållet blir det en vinst. Den mängd pengar som kommer att snurra runt här kommer att innebära betydande kostnader, som det sägs, både för folkhushållet och för den enskilde. Det är det som oroar mig. Jag tycker att socialdemokraterna tar litet lätt på det faktum att man så att säga lägger in en bomb för framtiden när det gäller hyreshöjningar i och med de skulder som byggs upp här. Den utveckling som har varit och som har lett fram till den situation som vi nu befinner oss i bygger mycket på hur man lyckas klara en ekonomisk politik som gör att vi får ner räntorna och inflationen. I det fallet, det är jag övertygad om, är den politik som regeringen nu har slagit in på den enda möjliga. Det kan kosta att vända skutan. Men när man väl vänt den är det också möjligt att på ett bättre sätt lösa de problem som finns inom bostadssektorn och som gäller subventionerna och kostnaderna såväl för staten som för den enskilde. Dessa saker är ju så avgörande beroende på just de de höga räntorna och den höga inflationen.
Herr talman! Fördelen med räntelån är att kostnader omfördelas och att kostnaderna i nyproduktionen pressas ner. Det är oerhört viktigt, särskilt med tanke på hur det nu är, att kostnaderna i nyproduktionen pressas ner och att den här omfördelningen görs. Agne Hansson försvarar, tyvärr, en regering som gör raka motsatsen -- som drastiskt ökar kostnaderna i nyproduktionen. Det gör man dels genom beslutet om räntelån, dels -- och framför allt -- genom att sänka investeringsbidraget. Marianne Carlström påminde om detta. Man försämrar avdragsrätten. Man föreslår en indragning -- det rör sig om drygt 3,5 miljarder -- beträffande subventionerna. En betydande del av detta slår mot nyproduktionen. Det är illa, därför att kostnaderna därmed höjs. Det är illa, därför att det bromsar byggandet och skapar ett idiotstopp. Jag väljer ändå, för att nu avsluta det här lilla meningsutbytet, att ta fasta på det som jag tycker är positivt. Jag har noterat det som Agne Hansson sade, nämligen att han för sin del inte utesluter att vi kan samtala och komma fram till gemensamma lösningar. Såvitt jag förstår betyder det på vanlig svenska att han ändå kommer att sträva efter att vi blir överens i de här frågorna. Den antydan tycker jag är så pass viktig att jag återigen vill få den noterad i protokollet.

Herr talman! När det gäller rikedom och kultur skall jag ta ett mycket konkret exempel. Regeringens förslag innebär att man avskaffar möjligheten till statligt anslag för konstnärlig utsmyckning av bostadsområden. Det innebär att åtskilliga bildkonstnärer kommer att förlora möjligheten till arbete inom detta fält. Det är allvarligt från sysselsättningssynpunkt, men det är ännu allvarligare för de människor som nu kan njuta av en kostnärlig utsmyckning av bostadsområden. Beträffande förslaget om en nationell kulturfond borde Lennart Fridén läsa litet noggrannare vad vi säger i vår motion. Vi vill att det skall satsas bl.a. statliga medel på denna fond samt att kommuner, landsting och andra intressenter skall ställa upp. Om ni har ändrat uppfattning, är vi självfallet intresserade av en sådan utveckling. Vi socialdemokrater vill att fonden skall kunna användas till att ge stöd till kommuner som planerar eller drömmer om att bygga nya teatrar, konserthallar, konsthallar och muséer. Stödet kan uppmuntra dessa kommuner att förverkliga sina ambitioner. Det finns ett växande intresse för kulturturism. Här kan det göras satsningar som bidrar till en ökad attraktivitet i stora delar av landet. Det finns ett tilltagande behov av att bevara industriminnen, slott och herresäten. Också här kan fondens pengar användas. Tänk, vad trevligt det vore att kunna satsa ytterligare pengar på Julita i Södermanland och göra Julita till ett rejält friluftsmuseum, som visar upp äldre tiders odlingsteknik och odlingslandskap. Det är vad man kan använda en nationell kulturfond till. Därför vill vi socialdemokrater att det skall tillsättas en parlamentarisk kommitté. Min fråga är då naturligtvis: Innebär detta att moderata samlingspartiet ansluter sig till det socialdemokratiska förslaget?

Herr talman! I Rapport i måndags kväll berättade länsarbetsdirektören i Blekinge att ungefär en tredjedel av ungdomarna under 25 år i Ronneby är arbetslösa redan i dag. Länsarbetsdirektören räknar med att ungdomsarbetslösheten till hösten kommer att närma sig 50 % i Ronneby. Jag blir inte ledsen när jag ser alla dessa arbetslösa ungdomar, sade han, utan jag blir arg och upprörd. Någonting måste göras, och det nu. Det är precis så det är. Enligt vad jag har förstått har arbetsmarknadsministern också detta i åtanke. Så långt har det alltså redan gått, och så långt kan det gå, att vi i många områden i vårt land närmar oss och ibland redan uppe i de nivåer när det gäller ungdomsarbetslösheten som man fått vänja sig vid på många håll ute i Europa och som vi har varnat för. Vi brukar här i kammaren ofta beskriva arbetslösheten i procent och genom att ange vad den kostar, men det är oerhört svårt att klä i ord vad det betyder för dessa ungdomar att växa upp med känslan av att inte vara behövda, att inte vara efterfrågade. Nu om någonsin måste både riksdag och regering helt och fullt ta ansvaret och göra allt man kan. Vi måste lägga alla eventuella politiska och ideologiska blockeringar på hyllan och tillsammans -- socialdemokrater och regering -- prioritera kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen. Jag konstaterar att vi i det här läget naturligtvis inte kan minska AMS resurser. Därför vill jag börja med att fråga Börje Hörnlund: Är det sant att man är på väg att låta de arbetslösa betala för att rädda komvux och folkbildningen? I valrörelsen var eller i varje fall blev arbetslösheten kanske den viktigaste frågan, den som upptog valdebatterna, torgmöten och skolpresentationerna. Jag tror att det var många väljare som faktiskt trodde på de borgerliga partiernas försäkran att det var detta och ingenting annat man skulle prioritera. Men det har vi ännu inte sett speciellt mycket av, och nu börjar det brådska. Det är inte bara det att man inte längre nämner att den ekonomiska politiken skall ha full sysselsättning som mål. Det är också det att utgångsläget är att vi är inne i en mycket allvarlig lågkonjunktur. Det är ingenting som är någon nyhet. Detta behandlades också i valrörelsen, och det har även eftervalsdebatten handlat om. Men nu tycker den borgerliga regeringen uppenbarligen inte att lågkonjunkturen innebär en tillräcklig åtstramning för svensk ekonomi. Knappt hade man hunnit värma upp sina stolar i Rosenbad förrän man med sin byggpolitik -- eller rättare sagt brist på byggpolitik -- lyckades dra bottenpluggen ur den redan stagnerade byggmarknaden. Dessutom har man stramat åt tre fjärdedelar av ekonomin, vilket har fått en omedelbar konsekvens för de 500 000 småföretagarna på hemmamarknaden -- de får allt svårare att sälja sina varor och tjänster. Jag hoppas att Börje Hörnlund studerade SCB:s kurvor över orderingången från industrin på hemmamarknaden. En långsam uppgång under förra året byttes ut mot ett jordskredsras i oktober-- november. Har Börje Hörnlund funderat över varför -- om det möjligen var så att hemmamarknaden uppfattade just de signaler som regeringen gav genom sina förslag i november och som medförde att också hemmamarknaden rasade? Detta är det stora hotet, och det kan ingenting som AMS gör avhjälpa. AMS får i den här konjunkturen icke falla tillbaka till att betraktas som en städgumma som skall städa upp efter regeringens politik eller brist på politik. Då håller det inte att bara tala om att arbetslinjen skall gälla. Allvaret kanske jag inte behöver understryka. Regeringen räknade med att arbetslösheten skulle bli 3,8 % i år. Redan efter årets första månad är den över 4 %. Enligt AMS-chefen kommer den om ett år att överstiga 6 %. Därför vill jag framföra en vädjan och ett krav till regeringen att vi nu gemensamt sätter upp målet att arbetslösheten i en första etapp skall pressas ned till 3 %. Vi måste tillsammans använda politikens alla verktyg för att nå det målet. Det är ju inte så att vi inte kan göra någonting åt den situation som vi befinner oss i. Den lågkonjunktur som råder ute i världen kan inte vi eller regeringen påverka, men det finns en mängd områden i vårt land som vi med vår politik, genom beslut här i kammaren, kan påverka. Det går inte längre att sitta och vänta. Vi måste satsa ännu mer på utbildningen, på byggandet, på upprustning, på omsorgen, på skolorna, på tillväxten, på vägarna -- för detta finns resurser, om man vill. Det finns också möjligheter om man vill avstå från annat, som den borgerliga regeringen tydligen prioriterar. Jag vädjar till Börje Hörnlund att nu handla och inte bara prata om att det är arbetslinjen som gäller. Det är nu dags att sätta upp ett tydligt mål, att pressa ned arbetslösheten till 3 %.

Herr talman! Arbete är den viktigaste delen i de flesta människors liv. Det borde vara en rättighet att ha ett meningsfullt arbete med en lön som man kan leva på. Så är det inte i dag. Vissa ekonomer och politiker har talat om att en viss arbetslöshet skulle vara bra för ekonomin. De påstår t.o.m. att det är nödvändigt om Sveriges ekonomi skall må bra. Med den utgångspunkten skulle Sveriges ekonomi blomstra, men så verkar inte vara fallet i dag. Aldrig har arbetslöshetssiffrorna varit så stora som i dag. Aldrig har så många varsel varit lagda som i dag. Men vad bygger egentligen ekonomin på om inte arbete? Det är människors arbete som skapar det som ett samhälle behöver av både varor och tjänster. Frågan är inte om vi har råd att ge alla ett arbete, utan om vi har råd att låta människor gå arbetslösa. Om den tekniska utvecklingen gör att det krävs mindre arbete för samma mängd varor, borde man minska arbetstiden, och inte sparka ut människor i arbetslösheten. Från vänsterpartiets sida kräver vi inte bara arbete åt alla, då menar jag även kvinnorna, utan också en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö och ett meningsfullt, innehållsrikt arbete. Det nya med regeringens politik är att man nu ingenstans kan läsa att regeringen kräver allas rätt till ett arbete. Nu talar man i både tid och otid om att hela Sverige skall leva. Frågan måste då bli: När det gäller ungdomsarbetslösheten nås vi av katastrofala siffror. Detta måste man komma till rätta med. Man kan inte acceptera att unga människor ställs utanför arbetsmarknaden. Nu har arbetsmarknadsministern talat om att man skall göra något för ungdomar mellan 20 och 24 år, och det är bra. Han har kanske sneglat på vår motion. Jag har bara en sak att framföra när det gäller detta: Se till att dessa ungdomar får en lön som de kan försörja sig på. Många av dessa har familj eller andra utgifter att betala. Hur skall det då fungera om de skulle få den ersättning som massmedia har skrivit om? Den frihet för dessa ungdomar man då åstadkommer är att de måste fortsätta att bo hemma, och de som redan har flyttat hemifrån får flytta tillbaka hem. Eller är regeringen beredd att införa särskilda ungdomspriser på boende och service? I annat fall har regeringen ett cyniskt sätt att se på ungdomar. Från regeringen gick man ut storstilat med att det nu skulle satsas på infrastrukturåtgärder. Det skulle byggas järnvägar, vägar och telekommunikationer, och helt plötsligt finns inga projekt som man kan komma i gång med. Kommunikationsministern säger att om man kommer i gång med infrastruktursatsningar så ger det 20 000 jobb. Frågan är då: Hur skall man få fram fler arbeten? Är det genom att dra in kommunala medel? Det fattas alltså 180 000 jobb. Även om jag skulle vara snäll och säga att arbetsmarknadsministern är bättre än kommunikationsministern på att skaffa fram arbeten -- låt oss säga att arbetsmarknadsministern kan få fram 30 000 jobb -- så fattas det fortfarande 150 000 jobb. Det framgår med all tydlighet att det ena statsrådet inte vet vad det andra gör. Det kanske är dags att utöka privatiseringskommissionens befogenheter till att samordna statsrådens arbetsuppgifter och uttalanden för att åstadkomma en ny start för Sverige. Det är inte bara den stigande arbetslösheten som är oroande utan också den omvända Robin Hoodpolitik som regeringen för. Man tar från de fattiga och ger till de rika. Jag är inte ensam om detta påstående. En känd person som Hans T-son Söderström säger att det är den största omfördelningen från fattiga till rika sedan Drottning Christinas tid på 1600-talet, och detta fortsätter. Det är bara bourgeoisien som jublar. Eftersom det verkar som om vi har fått en sjungande regering kan jag passa på att komma med ett citat: ''Skall det gå åt helvete, så skall det gå med musik.''

Herr talman! Också jag vill börja med att gratulera Mona Sahlin till det nya jobbet eller jobben, även om jag misstänker att det leder till att vi får träffas färre gånger här i kammaren, vilket jag beklagar. Mona Sahlin är känd för att tala enkelt, men tyvärr måste jag säga att hon talar fel. Jag är helt övertygad om att Mona Sahlin vill mycket väl. Ungdomarnas situation i Blekinge och runt om i hela Sverige är ett resultat av den förda socialdemokratiska politiken och den djupa internationella lågkonjunktur som vi och andra länder upplever. Mona Sahlin talar om att hon vill ha som mål att den öppna arbetslösheten inte skall vara högre än 3 procentenheter. Det är en bra målsättning. Men Mona Sahlin och hennes parti ger tyvärr fel medicin. Priset för att via Socialdemokraterna fortsätter med att inte låta svensk företagsamhet arbeta på samma villkor som företagsamhet runt omkring oss. Socialdemokraterna är, såvitt jag förstår, det enda parti i kammaren som slår vakt om att arbetande kapital i företagen skall beskattas. Det här är mycket enkelt. Låt pengarna vara ifred i företagen till jobb och investeringar. Dra inte bort pengarna från företagen, det är fel medicin. I och med att Sverige avreglerade kronan måste vi för vår företagsamhet ha ungefär samma villkor som länderna runt om kring oss har för sin företagsamhet. Detta var en avgörande brist i den socialdemokratiska politik som på 1980-talet ledde till att investeringarna skedde utomlands och inte i Sverige. Hade vi ändrat detta och haft en riktig politik, hade vi i dag haft väsentligt fler arbetstillfällen och en bättre situation. Målsättningen är bra, men medicinen är fel. Det är fel att i en sådan här situation gå ut med detta till de kämpande företagen när vi som nu under januari har 90 konkurser per vardag och när ca en tredjedel av företagen går i konkurs. Då måste man komma med litet uppmuntran och inte en serie försämringar, som socialdemokraterna föreslår i sitt budgetalternativ. Vi måste ha som målsättning att skapa framtidstro i detta mycket besvärliga läge och inte att ta bort den, Mona Sahlin! Med Mona Sahlin som partisekreterare och med ett större inflytande i partiet förutsätter jag att det kommer förslag också från socialdemokraterna i denna riktning. Det sker i varje fall något positivt i Sverige i dag när det gäller företagsamheten även om vi har många negativa rapporter, och det är att vårt kostnadsläge i förhållande till andra länder förbättras. Vi är på väg, och det sker på två sätt. Dels har det träffats ansvarsfulla avtal och det pågår för närvarande inte någon sedvanlig löneglidning, dels arbetar företagarna och deras anställda verkligen hårt med produktivitetsförbättringar. Det gör att vårt kostnadsläge nu är på väg att hamna under medeltalet för kostnadsläget i EG-länderna. Det är bra, eftersom det är vad vi behöver när vi så att säga i ordinarie verksamhet skall börja gå framåt. Det finns en avigsida, och det är den som vi diskuterar här i dag. Detta är litet besvärligt för arbetsmarknaden. Vi vet inte när konjunkturerna tar sig. OECD har snarast nedjusterat än förbättrat prognosen i sina rapporter om ekonomin i de länder vi gör affärer med. Det gör att det är litet osäkert när de goda tiderna kommer tillbaka, men man säger att det kan inträffa under senare delen av år 1992 och att det kan gå bra år 1993. f300 > Men så icke på arbetsmarknaden. Företagen kommer att kunna producera väsentligt mycket mera innan de återigen behöver anställa arbetskraft. Därför måste vi naturligtvis ha en beredskap. Så till ungdomarna i Blekinge och på andra orter. Det föreligger nu ett första utkast till en proposition med förslag till åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten bland ungdomar upp till 24 års ålder. Jag har haft samtal med både arbetstagare och arbetsgivare, och förslagen har i stort sett tagits emot positivt. Men jag är inte riktigt klar med dessa överläggningar. Jag ser gärna, Mona Sahlin, att vi inom kort har ett litet samtal i denna fråga för att jag skall kunna ge information och höra Mona Sahlins synpunkter också. Karl-Erik Persson var inne på parollen Hela Sverige skall leva, och det lät på honom som om detta inte skulle vara en bra målsättning. Men Karl-Erik Persson och jag har haft en del med varandra att göra genom åren just på detta ämnesområde, så jag vet att det finns en stark känsla också hos honom för att hela landet skall leva och utvecklas. Till samtliga debattörer vill jag säga att självklart gäller arbetslinjen. Det kommer dock att vara väldigt tungt att upprätthålla den under ett par år framåt. Vi kommer dock att göra allt för att den skall upprätthållas. Karl-Erik Persson nämnde också omfördelningarna i samhället. Det går att titta på omfördelningarna från 1980-talets början och fram till i dag. Om man läser kurvorna över det som skett på rätt sätt så finner man att 1980-talet var det stora årtiondet för omfördelningarna. Det är bara att notera. Jag hoppas kunna fortsätta de återstående förhandlingarna vad gäller ungdomsplatserna så att ett förslag kan föreläggas riksdagen inom kort.

Herr talman! När det gäller 1980-talet, Börje Hörnlund, är jag stolt över att deklarera att vi fortsätter med den politik som var lyckosam för sysselsättningen och för fördelningspolitiken. Jag är också stolt över att deklarera och erkänna att vi dragit lärdom också av misstagen på 1980-talet, något som jag saknar hos den borgerliga regeringen. Det är detta som ligger bakom det enda positiva som Börje Hörnlund hade att deklarera, nämligen den mycket låga kostnadsutveckling som vi nu har. Det var ju detta som våra två partier i varje fall i ord var överens om under den socialdemokratiska regeringen. Då mötte vi ingen förståelse, bara spott och spe, från de kamrater som Börje Hörnlund nu sitter i regeringen med. När det gäller bostadspolitiken är det märkligt att man fortsätter att tala om de tomma lägenheterna. Jag vill betona än en gång att vi behöver rusta upp våra skolor. Vi behöver bygga bostäder åt alla de äldre som nu ställer krav på en bättre bostad och en bättre omvårdnad. Vi behöver rusta våra vägar och våra gamla hus. Det är den delen av byggpolitiken som icke finns. Det är också där som den stora möjligheten finns att bekämpa arbetslösheten. Jag kommer inte att sitta kvar som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Däremot kommer jag som socialdemokrat att fortsätta att ha som min övergripande uppgift att inte bara jaga regeringen för att få fram en aktiv arbetsmarknadspolitik, utan också utveckla vår egen politik. Jag vill ändå ha en kommentar från Börje Hörnlund om vad han som arbetsmarknadsminister skulle anse om kammaren skulle rädda komvux-platser, folkbildningsplatser och annat genom att minska resurserna till AMS. Vad anser arbetsmarknadsministern om utsikterna för att AMS skulle gå in i nästa budgetår med mindre resurser än man har nu? Sedan vill jag än en gång upprepa att vi behöver tillsammans sätta upp en målsättning för att arbetslösheten skall vända under detta år. Det är inte bara ett ord och ett tal och en målsättning, utan det handlar om en utfästelse att använda alla de verktyg i vår politik som vi här i riksdagen kan besluta om för att vända arbetslöshetskurvan. Det handlar om ombyggande, det handlar om ungdomarna, det handlar om de äldres bostäder, det handlar om upprustningen av våra lokaler, det handlar om vägarna i glesbygden och det handlar om ekonomiska villkor för de små företagen på vår hemmamarknad. Detta, Börje Hörnlund, kan vi. Det finns förslag här i riksdagen, men jag efterlyser ett samlat agerande från regeringen.
Herr talman! Som Mona Sahlin vet kommer regeringen inom kort att träffa parterna på byggarbetsmarknaden för att höra deras åsikter. Jag hoppas att de har andra förslag än räntebidragslån och liknande. Det pågår också ett arbete mellan kommunikationsdepartementet, mitt departement och finansdepartementet. Som Mona Sahlin vet skall finansen alltid vara med, och det är mycket viktigt. Det gäller investeringar i vägar och järnvägar. Vi resonerar ju till och från om den kapacitet som arbetsmarknadsverket har eller inte har när det gäller att ge tillfälliga arbeten och om hur stor del av de arbetslösa som på ett meningsfullt sätt kan gå i olika utbildningar. Just nu förklarar sig ju arbetsmarknadsverket rätt nöjt med den volym man kan sysselsätta. Mitt ungdomsförslag kommer att innebära att volymen stiger med ett antal tiondelar. Jag är rätt övertygad om att AMS har den kapaciteten. Men det finns bitar i detta ungdomsförslag som jag bedömer som mycket väsentliga. Skall vi få en stor effekt, måste åtgärderna vara väldigt enkla att förstå för alla, också för mindre arbetsgivare. När jag har haft tillfälle att informera Mona Sahlin skulle jag sätta värde på om hon kunde inta samma ståndpunkt. Det låter bra när man räknar upp saker som skall göras, men jag vill påminna om att budgetunderskottet trots allt är ca 90 miljarder kronor -- det är 70 miljarder med engångsförstärkningar. Det går inte att braka på precis hur som helst, för då kan man göra svensk arbetsmarknad större skada än nytta. Hemma i Västerbotten brukar vi säga att ''måtta är smal'', och så är det. Här finns balanspunkter som mycket noggrant måste avvägas och som jag vet att Mona Sahlin skulle ha avvägt på samma sätt som vi gör om hon hade suttit i regeringen.

Herr talman! Varför har ungdomarna det så svårt på arbetsmarknaden i dag och kommer att ha det svårt under hela 1992 och 1993? Jo, det beror på att folk som har två, tre, fem eller sex års yrkeserfarenhet friställs när företagen nu bantas och att folk kommer ut på arbetsmarknaden på grund av konkurserna, som är många, som jag tidigare har sagt. Det uppstår hela tiden vakanser i arbetslivet, och det är lätt för dem som redan har skaffat sig yrkeserfarenhet att få de vakanserna, eftersom det är fråga om färdig arbetskraft. Det gör att vi måste ha mycket stor respekt för ungdomarnas situation just nu. En hel del ungdomar behöver förbättra sin utbildning för att vara bättre rustade när de goda tiderna kommer tillbaka. Det finns också många som har studerat så pass mycket att de känner behov av och har större nytta av att få arbetslivserfarenhet. Grunden i det förslag som kommer att föreläggas riksdagen är att vi ser båda dessa saker som en utbildning för ungdomarna. Då blir villkoren klart bättre än de alternativ som många har i dag, nämligen det sociala eller KAS. De kommer att få arbetspraktik inom de områden där de vill arbeta framöver. Det är mycket viktigt att betona att det nu blir litet besvärligt ett par år, men resten av 90-talet kommer att vara ungdomarnas årtionde. Det är små kullar ungdomar, och de kommer att behövas, inte minst för att förnya arbetslivet. Här gäller det att hålla fanan högt under ett par svåra år, och sedan är det ungdomarna själva som håller fanan på ett mycket fint sätt.

Herr talman! Det finns inga perfekta lösningar, Karl-Erik Persson, i en situation när arbetslösheten är hög bland ungdomarna. Vilket förslag man än lägger fram så blir det litet krångligt på ett eller annat sätt. Man måste se problemen och våga vidta åtgärder för att se till att ungdomarna inte blir arbetslösa. Efter det här förslaget, Karl-Erik Persson, är jag övertygad om att länderna i Norden och många länder i övriga Europa kommer att studera oss. Jag tror att de kommer att finna det intressant. Samtal med kommunförbundet kommer att ske redan i eftermiddag, när jag skall besöka huset i fråga. Det finns även det som är positivt på byggmarknaden. Man upphandlar nu 20--40 % billigare. Ett problem är att varken stat eller kommun har några stora fonder att sätta in för närvarande. Det är ett problem som jag tycker att Karl-Erik Persson tar litet för lätt på. Karl-Erik Persson var också inne på arbetsrätten. Enligt de direktiv som nu är givna har kommittén fått ett av de allra svåraste uppdrag en kommitté kan få, nämligen att åstadkomma bra regler för arbetsmarknaden men försöka göra dem så enkla att man kan förstå dem utan att vara ombudsman eller jurist. Det är en mycket hög målsättning. Om kommittén orkar med det återstår att se. Min egen prövning kommer slutgiltigt att ske först när vi har sett vad remissinstanserna har sagt om det som kommittén har åstadkommit. Jag tror dock att det här är viktigt, Karl-Erik Persson. I de små och medelstora företagen kommer många av framtidens jobb att finnas. Kommuner och landsting kommer inte vara några sysselsättningsmotorer framöver. Där blir det troligen aktuellt med vissa omfördelningar. Storföretagen är som gjorda för att robotiseras och inte ha så mycket personal. Då återstår de små och medelstora företagen. Arbetslagstiftningen har i mycket stor utsträckning utgått från storföretagen och deras situation. Nu står det i direktiven att man skall försöka utgå ifrån småföretagens situation. Om Karl-Erik Persson tänker efter, så tror jag att han kommer att hålla med mig.
Herr talman! Jag är besviken på arbetsmarknadsministern. Jag framförde två konkreta förslag i mitt anförande. Arbetsmarknadsministern valde att inte ens kommentera dem -- hur man nu skall tolka det. Trots alla bekymmer fortsätter den nya regeringen att köra i de uppkörda hjulspåren. Jag har i varje fall inte lyckats hitta särskilt mycket nytt i den åtgärdsflod som man föreslår. Vi har nu en extrem situation. Då måste man ta till annorlunda metoder. Varför kan man inte pröva även litet kontroversiella förslag? Det minsta man kan begära är väl i alla fall att de kommenteras. Jag har dessutom gett arbetsmarknadsministern mitt tal i förväg. Det finns arbetsuppgifter ute på företagen, särskilt i de små och medelstora företagen. Man vågar i den nuvarande situationen inte dra på sig fast anställd personal. Man löser det på annat sätt. Den befintliga personalen får arbeta över osv., men det finns arbetsuppgifter. Jag kan garantera att om man vidtog åtgärder i den här riktningen skulle man skapa arbetstillfällen för tusentals människor. Jag kommer själv ifrån företagsvärlden och har en viss uppfattning om den. Dessutom skulle man få något för pengarna, i stället för att de inte alls kommer till nytta. Som jag sade i mitt anförande är nog det värsta för de arbetslösa den psykologiska situation de befinner sig i då de inte är efterfrågade. Jag är säker på att om man öppnade den här möjligheten skulle många av de som i dag är arbetslösa självmant söka kontakt med närmaste företag på orten eller inom sitt arbetsområde och erbjuda sina tjänster. Man kan dessutom göra det enkelt i stället för att koppla in arbetsförmedlingen. Man kan ha en enkel A4 blankett där man bara fyller i uppgifter och skickar in. Fördelen med att ge en tillfällig dispens från LAS är att det går precis lika enkelt och snabbt att upphäva den när tiderna vänder och hjulen börjar snurra igen. Men gör man ingenting, sker garanterat ingenting. I förlängningen av det här kan man t.o.m. tänka sig att om staten på så sätt bidrar med den arbetslöshetsersättning som den ändå skall betala, kunde man t.ex. göra upp med företagen om att få arbeten utförda litet billigare.

Herr talman! Regeringen har lagt fram sina förslag till riksdagen för behandling. Jag skall ändå kommentera förslagen något. Ny Demokrati föreslår att den arbetslöse skall behålla sin arbetslöshetsersättning men ändå jobba på ett företag. I Stockholms debatteras nu vissa taxifirmor. Företag går i konkurs, återuppstår, och så håller de på. Det skulle troligtvis bli mycket snedvridande på den sunda konkurrensen mellan företagen. Jag är ganska övertygad om att man snart skulle få SAF och småföretagarnas organisationer på sig. Jag är också helt säker på att man direkt skulle få de fackliga organisationerna på sig. Arbetslöshetsersättningen är ingen outsinlig källa. Ett av mina stora problem är att arbetsmarknadsfonden, varifrån arbetslöshetskassorna får sina pengar, håller på att tömmas. I den fonden kommer det att uppstå ett underskott på åtskilliga miljarder, om vi fortsätter såsom vi gör i dag. Det krävs en hel del ytterligare analyser från Ny Demokratis sida innan förslagen kan betraktas som genomförbara.
Herr talman! Det låter som om det är arbetsmarknadens särintressen och parter som bestämmer här i landet. Jag trodde faktiskt att riksdag och regering hade något att säga till om. Jag är medveten om att våra förslag är kontroversiella. De är ovanliga och mycket annorlunda. Men bara därför bör man inte avstå från att diskutera den eventuella framkomligheten. Med det här förslaget skulle man på intet sätt tömma arbetslöshetskassorna snabbare än vad som sker i dag. Det är i alla fall nödvändigt att betala ut ersättning. Med vårt förslag skulle man få något för pengarna. Jag kan inte se att vårt förslag är särskilt orealistiskt. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern i alla fall skulle vilja titta på våra förslag och analysera dem. Vi har också sagt att ett sådant system naturligtvis måste kringgärdas med regler. Dessutom var det två förslag som lades fram. Det andra förslaget innehöll inte att man skulle behålla arbetslöshetsersättningen. Det innehöll faktiskt ett förslag att man skulle anställa folk, men med den skillnaden att företaget inte betalade arbetsgivaravgift för den tiden. Arbetsgivaravgift får man ju ändå inte in om personen i fråga är arbetslös. Trots allt hoppas jag att förslaget kommer att ses över. Vi står som sagt till förfogande, då vi har mycket mer att tillägga och många fler detaljer att tillföra.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden är i dag mörkt. Den radikala försämring som inleddes på hösten 1990 då arbetslösheten steg, varslen gick upp i rekordtal och de lediga platserna sjönk i antal till ett minimum har fortsatt. Under förra året kunde man notera en utveckling i negativ riktning och nu strax efter årsskiftet kan vi också notera att arbetslöshetstalen är uppe i en nivå som de aldrig tidigare varit i modern statistisk tid. Regeringen har insett lägets allvar och satsat mycket på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i årets budget. Detta i avsikt att kunna hävda vad vi i Sverige kallar för arbetslinjen. Stora satsningar görs på att dämpa långtidsarbetslösheten. Det är bra åtgärder som regeringen föreslår och som ligger i linje med den tradition som har präglat svensk arbetsmarknadspolitik under senare decennier. En av anledningarna till att situationen på arbetsmarknaden ser ut som den gör är i hög grad den internationella lågkonjunkturen. Därom är de flesta bedömare ense. En annan anledning är den förda politiken under senare delen av 80-talet. Överhettningen på byggsidan bidrog starkt till dagens situation med för svenska förhållanden skyhöga arbetslöshetstal inom byggsektorn. Låt oss sätta in alla tänkbara åtgärder för att begränsa skadorna för individerna och för samhället, vilka nu får bära bördan av en hög arbetslöshet. Det finns inga enkla lösningar. Det finns inte en enda ''tulipanaros'' utan det behövs ett helt ''batteri'' av konstruktiva åtgärder. När det gäller förutsättningarna är en internationell konjunkturuppgång viktig. Andra nödvändiga inslag är de åtgärder som vi själva vidtar för att skapa vettig sysselsättning inom olika branscher. Att påbörja redan tidigare planerade investeringar, där medel redan är avsatta, är en viktig åtgärd. Problem som dyker upp allt oftare när det gäller tidigareläggning av projekt är administrationen och byråkatin. Trögheten är stor och arbetet går i så långsamt tempo att tidigareläggningar äventyras. I mitt eget hemlän, Älvsborgs län, finns ett par projekt som med fördel skulle kunna startas omedelbart. I september gavs nya pengar till Borås--Varberg-vägen. Starten ser ut att kunna bli först i april, alltså åtta månder efter att man har fått pengarna. Ett annat exempel som visar trögheten är fängelsebygget i Vänersborg. Redan i november var man klar med finansieringen, men bedömningen på länsarbetsnämnden är att det knappast blir byggstart förrän hösten 92. Alltså nära ett år efter att medel fanns till förfogande, detta samtidigt som utflödet för öppen arbetslöshet är ungefär 2 miljarder kronor i månaden. Herr talman! Jag tror det behövs en smidigare hantering när det gäller administration och byråkrati. Det är nödvändigt om ''blodflödet'' för att dämpa öppen arbetslöshet skall kunna begränsas. Jag vill uppmana regeringen att omedelbart se över dessa problem. Vi måste få en ordning som medger tempohöjning, eftersom läget kräver både krafttag och snabbhet. Jag tror att det är särskilt viktigt att satsningar inom arbetsmarknadsutbildningen sker, inte minst därför att vi måste stå rustade med en arbetskraft med god kompetens och rätt kompetens när konjunkturen vänder uppåt igen. Allt talar för att vi inom ett par tre år i en ny och bättre konjunktur måste konstatera att välutbildade yrkesarbetare är en bristvara. Det är tillfredsställande att arbetsmarknadsministern avser att för riksdagen presentera förslag som syftar till att hjälpa unga människor ut i arbetslivet redan nu. Vi har en ny situation på arbetsmarknaden. På samma sätt som världspolitiken har oväntade och snabba inslag gäller det också näringslivet i vårt eget land. De jämna och mjuka vågrörelserna i konjunkturen har bytts ut mot hastigt förändrade växlingar. Det gäller nedgång, och det kommer förmodlingen att gälla även uppgång. Därför har vi så kort tid och så litet rådrum. Därför kommer framtidens arbetsmarknadspolitik att få ännu större krav på sig. Inom arbetsmarknadsutbildningen har det under senare tid skett ett kvalitetslyft och en kapacitetshöjning som är berömvärd. Det beror självfallet inte enbart på att vi har fått en ny företagsform för AMU, men det är inget tvivel om att det verksamt har bidragit till förbättringar. En bransch som särskilt har uppmärksammats som speciellt krisdrabbad är byggbranschen. Larmsiffror dyker ständigt upp som visar på hög arbetslöshet. Från framför allt socialdemokratiskt håll ropas det på att regeringen skall stimulera byggandet. Jag kan hålla med om att detta är riktigt exempelvis när det gäller infrastruktursatsningar. Det är däremot osäkert om man nu skall dra i gång andra stora projekt när det gäller husbyggande som skulle ge än fler tomma lägenheter på sina håll ute i landet. Jag tror i stället att framför allt kommunerna nu bör ta tag i sitt renoveringsbehov. Det kan vara stora projekt som upprustning av skolor, men också mindre projekt som inte kräver någon större form av förberedelse, t.ex. upprustning av vatten och avloppsnät. Det är viktigt att kommunerna nu när kostnaderna för material m.m. är som lägst gör upprustningar. Herr talman! En aktiv arbetsmarknadspolitik är viktigare än någonsin. Men det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmarknadspolitiken bara kan vara ett komplement. I grunden måste det finnas en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi. Arbetet har ett egenvärde. Det är viktigt för samhället, men också för oss enskilda människor.
Herr talman! Ministern tyckte inte att det var värt att över huvud taget kommentera det som jag tog upp när det gäller kvinnors arbetsmarknad. Jag märkte att Elver Jonsson, som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, inte heller med ett ord berörde kvinnors sysselsättning och kvinnors rätt till arbete. Som företrädare för folkpartiet, som i ord säger sig stå för jämställdhet och arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter, tycker jag att det är något märkligt att folkpartiet i regeringsställning över huvud taget inte tar upp någonting om kvinnoperspektivet på arbetsmarknadspolitiken. Som jag sade tidigare har kvinnornas arbetslöshet ännu inte stigit särskilt mycket i förhållande till männens, men det kommer att ske. Och de neddragningar av statsbidragen till kommuner och landsting som nu föreslås kommer att slå oerhört hårt. Är Elver Jonsson inte medveten om detta? Vet Elver Jonsson inte vad detta får för konsekvenser för kvinnor och kvinnors arbete? Vi har ännu inte fått något svar på den fråga som Mona Sahlin ställde tidigare, nämligen beträffande de rykten som vi hör om att att man skall ta av pengarna till arbetsmarknadspolitiken och lägga dem i potten för vuxenutbildningen. Skall de arbetslösa betala en utökning inom komvux? Är det på det sättet, Elver Jonsson? Jag vore tacksam om han kunde svara på någon av dessa frågor.

Herr talman! Den oerhört svåra situationen på arbetsmarknaden är ju inte begränsad bara till kvinnorna, den gäller alla, och den gäller i hög grad ungdomarna. Därför behöver vi en politik som gör att vi får fart på det näringsliv som kan ge de riktiga jobben. Jag kan inte förstå att Berit Andnor har någon annan uppfattning än den som vi i utskottet har haft under många år, nämligen att arbetsmarknadspolitiken är viktig, men den kan aldrig bli mer än ett komplement. Det viktiga är att vi får en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi. Den sunda samhällsekonomin har ju skjutits sönder ganska rejält under den socialdemokratiska eran under 80-talet. Kjell-Olof Feldt, i ''salig åminnelse'' som en god analytiker av läget, varnade varje år i sin finansplan för att om den politik som man förde inte ledde till konsekvenser på t.ex. de statliga utgifterna skulle den bli vådlig i förlängningen. Och det är ju dessa frukter som vi i dag skördar. Tredje vägens politik havererade. Jag gav faktiskt Mona Sahlin en eloge för att hon var ödmjuk nog att säga att det visst har begåtts misstag och att vi inte skulle göra om dem. Och misstagen var att man inte såg till att näringspolitiken och samhällsekonomin var i balans. Det finns alltså mycket att ompröva. Det är naturligtvis viktigt att vi får pengar till den vård och omsorg som är så oerhört angelägna i en växande sektor, t.ex. när det gäller äldrevården. Alla sektorer skall inte minska, utan där behövs tvärtom ökade insatser. Men då är det viktigt att vi har pengar att betala detta med. Det var intressant att höra att Berit Andnor inte hade synpunkter på jämställdhetspolitiken. Jag vill åter ställa frågan: Står Berit Andnor bakom den jämställdhetspolitik som riksdagen har ställt sig bakom, eller hävdar hon den socialdemokratiska linjen från 1979?

Herr talman! Beträffande den jämställdhetslag som togs upp i föregående inlägg vill jag inledningsvis helt kort bara framhålla att vi socialdemokrater inte är motståndare till jämställdheten. Vad vi förespråkat är i stället ett avtal på arbetsmarknaden. Häromveckan kom det hittills största varslet inom den offentliga sektorn när Uppsala kommun preliminärt varslade om att 1 500 anställda skulle sägas upp. Vad som är ursprunget till detta varsel kan naturligtvis diskuteras. Men det är inte något som i första hand hör hemma i den här debatten. För alla dem som drabbas av uppsägning är den hotande arbetslösheten det stora problemet, och det är denna som det nu skall handla om. I senaste numret av Kommun Aktuellt kan man läsa att de stora nedskärningarna i Uppsala antas vara början på en större våg av varsel i kommunerna. Det nämns att det på några års sikt totalt kan vara fråga om bortemot 50 000 anställda som berörs av indragningar. Visserligen görs bedömningen att större delen av nedskärningarna kan klaras genom naturlig avgång och omflyttningar samt genom att tjänster inte återbesätts. Men det här kommer också att leda till en högre arbetslöshet och bidra till ett förvärrat läge på arbetsmarknaden. Lågavlönade kvinnor -- Berit Andnor var inne på den frågan -- kommer, liksom ungdomarna, att vara de som hårdast drabbas när besparingarna inom den gemensamma sektorn skall göras. Den formella grunden för uppsägningarna är här, liksom i andra fall, naturligtvis bristen på arbeten. Detta ter sig närmast ironiskt, om nu det uttrycket får användas i det här sammanhanget, sett till de behov av vård och omsorg som faktiskt finns. Vidare är det inte så, att efterfrågan på de tjänster som produceras av kommuner och landsting viker. Det framgår inte minst av allmänhetens reaktion när drabbade kommuner lägger ner daghem och skolor och drar in personal inom äldreomsorgen -- och då handlar det om riktiga jobb. Inte heller blir det lättare att driva arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken på orter där en stor del av arbetsmarknaden återfinns inom det offentliga. Hos kommuner, liksom hos privata arbetsgivare, uppstår naturligtvis problem och konflikter när man med den ena handen skall säga upp personal och med den andra förväntas klara att ta emot ett ökat antal arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärder. Jag tror att det finns skäl att höja ett varnande finger i det avseendet. Man måste inse att det kan bli problem i framtiden när det gäller att hitta platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi socialdemokrater har lagt fram en rad förslag både i vår ekonomiska motion och i vår arbetsmarknadspolitiska motion här i riksdagen. Ett förslag går ut på att de 3,8 miljarder som regeringen vill dra in från kommunerna nästa år omvandlas till en stimulans för att kommuner och landsting skall tidigarelägga investeringar. Det här täcker naturligtvis viktiga behov, och det innebär ett gott tillskott av välbehövliga arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Naturligtvis är det olyckligt, och det har flera talare varit inne på, att i det här läget göra onödigt hårda åtstramningar riktade mot både privat och offentlig sektor. Trots allt är en hel del av de småföretag som de borgerliga partierna säger sig värna särskilt mycket beroende av upphandling från den offentliga sidan. Självfallet måste det vara så, att den vikande upphandlingen från kommunernas sida nu innebär ett betydligt större slag mot småföretagen än de få tusenlappar innebär som man får i form av skattelättnad. Naturligtvis blir det mycket värre för dem när hela efterfrågemarknaden viker och ingen köper de produkter som företagen tillverkar. Som tidigare har sagts är det nu viktigt att arbetsmarknadspolitiken inriktas på ännu aktivare åtgärder. Hit hör naturligtvis utbildningsinsatserna. Behovet av utbildning är stort både inom privat och inom offentligt näringsliv. Givetvis är det rätt tillfälle att utbilda personalen när det är lågkonjunktur. Dessutom kan man då ta in människor som ersätter dem som får utbildning. Det behövs också utbildning i det förändringsarbete som genomförs i kommuner och landsting. De flesta är överens om att det förändringsarbetet behövs. Det behövs utbildning när personalen måste flytta runt. Det finns också ett behov av utbildning vid omställningar och omstruktureringar. Det är bara att betona vikten av att satsningarna på utbildning och investeringarna i byggandet av vägar genomförs. Naturligtvis är det fel att i det här läget skära ned på det sätt inom vuxenutbildningen som föreslagits från borgerligt håll.

Herr talman! Dalarna och Gävleborg har nu den högsta öppna arbetslösheten i landet. Byggarbetslösheten är också den högsta i landet. I Gävleborg är över 30 % av byggnadsarbetarna utan arbete. I Dalarna mer än 26 %. Utstämplingen har nu börjat för de här människorna. Visst skulle vi ha fått en nedgång i byggandet även om vi hade haft en socialdemokratisk regering. Det ligger liksom i själva konjunkturen. Men det som har skett nu är varken mer eller mindre än ett attentat mot byggbranschen. Jag vet inte om det som har skett har gjorts med berått mod eller om det är på grund av inkompetens i regeringen. Faktum kvarstår, den förda politiken är katastrofal för byggbranschen.

Herr talman! Hur skulle det kunna gå annat än käpprätt åt skogen för en bransch som utsätts för en sådan behandling. Börje Hörnlund talade väl om ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Tittar man på byggbranschen ser man att det är något mycket förfärligt som händer. Här slås flera årskullar ut. Det är först de som förlorar jobbet och sedan är det de som får byggutbildning men som inte kan fullfölja sin utbildning utan går förlorade för branschen. Korparna pratar även i den här lågkonjunkturen om att Sverige är färdigbyggt. Det sade man under den förra lågkonjunkturen också. Men det visade sig att de hade fel, och de har fel i dag också. Det är ett stort ansvar som regeringen har i den här frågan. Men man försöker att dra sig undan det ansvaret genom att splittra bygg och bostadsfrågorna på 7--8 departement. Men jag lovar en sak. Det är att regeringen inte kommer att få en lugn stund förrän man bedriver en politik som låter människor bo bra till rimliga kostnader, gå i skolor som är trivsamma och bra och bygger det som krävs för bra offentlig service. Då finns det jobb i byggbranschen och i en mängd andra företag. Det är inte bara byggbranschen som drabbas. Kringverksamheten i träindustri, verkstadsindustri och åkerinäring drabbas också hårt. För träindustrin är detta förödande, och det är en industri som oftast ligger i glesbygd. Det är också mycket beklagligt att träindustrikapacitet och kunnande slås ut, speciellt med tanke på att det är en industrisektor som har ganska goda förutsättningar på den framtida EG-marknaden. Carl Bildt klagade i början av den här debatten över att vi socialdemokrater inte nämner industrikrisen, utan bara byggkrisen. Vi står självfallet inte tomhänta när det gäller industrifrågor. Men det är också en självklarhet att det som är mest akut nu är byggkrisen. Det är den som regering och riksdag snabbt kan påverka. Därigenom förbättrar man också företagsmiljön för andra industrier. I dag är två tredjedelar av de arbetslösa i Dalarna män. Men med den politik som regeringen bedriver kommer kvinnorna att drabbas i nästa steg, när den offentliga sektorn rustas ner. Ett problem som är akut är att 80 % av de deltidsarbetslösa är kvinnor. Så får det självfallet inte vara. Vi socialdemokrater på Dalabänken har föreslagit att deltidsarbetande skall ha laglig rätt till förtur till heltidsarbete när tillfälle ges. Skall vi klara kvinnors arbete i framtiden, krävs det en stark offentlig sektor och stopp för deltidseländet. Detta gäller inte minst i glesbygd. För att ett skogslän som Dalarna skall kunna hävda sig, krävs det bl.a. att vår utbildningsnivå förbättras. För att klara det måste alla utbildningsresurser utnyttjas maximalt. Regeringens angrepp på komvux, folkbildning och folkhögskolor måste stoppas. Statsmakterna måste förhindra nedbantningen av Skogshögskolan i

Jag hyste vissa förhoppningar om att Bengt-Ola Ryttar skulle ha något konstruktivt att komma med, men när det bara var den socialdemokratiska motionen blir jag desillusionerad. Vad som där lyfts fram är ju bara möjligheter till skatteökningar. Skattehöjningarnas väg har visat sig inte vara möjlig. Den tredje vägens politik är ett praktexempel på hur det kan gå när man enbart förlitar sig till ett relativt stort uttag av skatter och kör alltmer i offentlig regi. När Bengt-Ola Ryttar nu ställer regeringen till svars för det han fruktar skall sägas i presskonferensen på måndag i hans hemlän är det faktiskt att rikta pilarna åt fel håll. Om det inträffar något tragiskt, är det förmodligen frukten av den tredje vägens politik. Det ansvaret kan inte socialdemokraterna glida ur genom att hänvisa till att en eller annan regeländring införts i systemet. Låt oss konstatera att svensk bostadspolitik är ett av de områden -- möjligen finns det fler -- som radikalt misslyckats. Därför måste vi lägga om politiken på det området. Till slut vill jag upprepa: Här finns en chans för kommuner, landsting och andra byggare att handla upp utomordentligt billigt. Skulle vi dessutom ha en så smidig administration att man omedelbart kunde börja byggandet, skulle det vara det största lyftet för byggandet och hjälpa byggnadsarbetare att få meningsfulla jobb.
Herr talman! Jag hör att Elver Jonsson inte har läst den socialdemokratiska partimotionen, som handlar om arbetsmarknadsfrågor och byggande. Där redovisas en rad konstruktiva förslag, väl prövade under många år, och som naturligtvis också har en mycket bra effekt på byggmarknaden. Jag tror i och för sig inte att vi kan undanröja arbetslösheten inom byggbranschen helt och hållet, för den blev för stor under högkonjunkturåren. Men jag vill ändå påminna om det förhållandet att den socialdemokratiska regeringen fram till valet satt i minoritet. När det handlade om obekväma åtstramningar från regeringens sida, fanns inte det politiska modet hos oppositionen. Visserligen ställde folkpartiet upp i en del sammanhang, det skall jag erkänna, men inte fullt ut. Vi borde ha hjälpts åt mer därvidlag. Det är väldigt populärt att klanka på svensk bostadspolitik. Den kostar för mycket för statskassan, det gör den. Men i våra förslag ingår också förslag om räntelån. Det innebär en mindre belastning på statskassan och en vettigare kostnadsbild för människorna över tiden. Resultatet av den svenska bostadspolitiken är ändå att vi har världens bästa ytstandard, vi har världens bästa fördelning av denna ytstandard över befolkningen. Det är ett mycket gott betyg. Elver Jonsson säger att kommunerna nu bör bygga. De kommuner som har ekonomiska möjligheter gör det också. Men det är väldigt få kommuner som har råd. Regeringens förslag med indragningar av pengar från kommunerna innebär att det blir omöjligt för kommunerna. Här måste regering och riksdag ta ansvar och se till att det finns de resurser som krävs för att få i gång nödvändigt och väsentligt byggande. Det finns en mängd objekt, och vi skall bygga. Det är en rätt för det svenska folket.

Herr talman! När man diskuterar arbetslösheten tenderar debatten att handla om siffror och krontal. Man kan lätt konstatera hur många tusentals människor som går utan arbete. I statistiken kan man se hur många av dessa människor som är långtidsarbetslösa och att en stor del av dessa utgörs av ungdomar, kvinnor och invandrare. Bakom siffrorna döljer sig de facto individer, vilkas livskvalitet på många sätt försämrats av arbetslösheten. Det är utan tvivel en av samhällets uppgifter att skapa förutsättningar för människor att kunna försörja sig själva. Det uppstår dock problem när vi här i riksdagen skall försöka vidta de åtgärder som leder till att människor får jobb. Den ekonomiska politik som nu måste föras skall stimulera efterfrågan. Det är just det som är problemet. Efterfrågan är för liten. I dag för regeringen en politik som syftar till att öka utbudet, samtidigt som det egentligen inte finns någon efterfrågan. Men frågan om vem som skall köpa våra varor löser man inte genom sänkta skatter för företagen eller för höginkomsttagarna. I ett sådant läge måste den ekonomiska politiken vara inriktad just på att stimulera efterfrågan på samma sätt som det i en högkonjunktur gäller att dämpa den. Hörnlund: Titta tillbaka på 80-talet! Det var inte särskilt framgångsrikt. Nej, det var det kanske inte i alla avseenden. Vi socialdemokrater lyckades inte alltid att dämpa efterfrågan på det sätt som vi önskade, bl.a. därför att det ibland inte gick att skapa majoritet i kammaren. Medan socialdemokraterna under 80 talets regeringsinnehav faktiskt hade en vilja och en insikt om problemet, har inte dagens regering den insikten, att efterfrågan måste öka. Därför blir det så förödande när den borgerliga regeringen väljer att skära ner kommunernas statsbidrag, när man säger sig vilja minska bostadssubventionerna och när man i stället för att satsa på offentliga jobb lägger resurserna på skattesänkningar för höginkomsttagare. Det finns en klar linje i regeringens politik. Otillräckliga satsningar på arbetsmarknadspolitiken, neddragning av vuxenutbildning och gymnasieskolans tredje år samt borttagandet av delpensionen är bara ytterligare exempel på en politik som ökar arbetslösheten, vilket förhoppningsvis kommer att leda till lägre inflation. Nu börjar regeringen alltså, om än i små steg, röra sig i den riktning som så utan framgång under 80-talet prövades i både Thatchers Storbritannien och Reagans USA. Det är kanske inte helt utan anledning som en av regeringens medlemmar redan har fått öknamnet ''Reagan''. Den politik som förs är en katastrof för landet, men också för vissa grupper. Föregående talare var inne på ungdomar, och de finns fler grupper som är drabbade. Också invandrare och kvinnor slås ut från arbetsmarknaden. Allt fler ungdomar ställs i dag utanför arbetsmarknaden. Även om Börje Hörnlund valde att tala tyst om saken, är ändå budskapet från regeringen: Ni har det för bra! Ni behöver lönesänkningar. När regeringen vill införa ungdomslöner under olika begrepp såsom ''lärlingslöner'' eller ''utbildningsbidrag'', vet den något som vi andra inte vet. Redan i dag har ju ungdomar svårt att få jobb på de inskolningsplatser som staten nu subventionerar. Varför skulle då ungdomslöner leda till fler arbetstillfällen? Varför är ungdomars arbete mindre värt än andras arbete? Det skulle kanske behövas speciella kvinnolöner och invandrarlöner? Regeringen funderar kanske över speciella glesbygdslöner? Är det Börje Hörnlund som skall bestämma vilken löneutveckling vi skall ha här i landet? För oss socialdemokrater är principen om lika lön för lika arbete en självklarhet. Förslaget om uppluckring av arbetsrättslagarna, anställningstryggheten, och den totala avsaknaden av förslag kring åtgärder för en ny arbetsorganisation, gör att regeringens arbetsmarknadspolitik ter sig totalt visionslös. - Nu gäller det i stället att stimulera efterfrågan och att utöka möjligheterna för människor att vid långkonjunktur få utbilda sig. Satsa på breddutbildning och inte bara elitutbildning! Ge alla plats på gymnasieskolan, och inför det tredje året på gymnasieskolan! - Satsa på investeringar i infrastruktur. Investera i vägar, järnvägar och offentliga byggnader. - Renovera bostadsbeståndet. De många miljonprogramsområdena är i dag i desperat behov av upprustning. Skapa politiska beslut som rättar till arbetsorganisationen så att människor får bättre möjligheter att själva få vara med och ta ansvar och på det sättet öka produktiviteten. Vi socialdemokrater kommer med dessa metoder att försöka motarbeta arbetslösheten. Vi hoppas att regeringen skall hjälpa till -- men ibland när man ser den politik regeringen för blir man litet tveksam.

Herr talman! Västmanland är ett län där sysselsättningsläget snabbt försämras. En av anledningarna är att Västmanland är det län som har den högsta andelen industrisysselsatta. Länet är, precis som Gävleborgs län, ett annat län med svåra sysselsättningsproblem, ett utpräglat exportlän. Varsel om uppsägning har under 1991 lagts för över 6 200 personer, vilket i procent av befolkningen är högre än i något annat län i Sverige. Dessutom är byggarbetslösheten mycket hög i Västmanland. Den beräknas under lång tid ligga på ca 25 %. För att förhindra en arbetslöshet på 6--7 % måste snabba åtgärder vidtas. I det korta perspektivet gäller det att starta byggandet av Mälarbanan och Norrköping. Med det besked kommunikationsministern lämnade i går, bör dessa byggen kunna starta omgående. För regeringen gäller det också att nu fatta beslut om att ge byggnadsstyrelsen bemyndigande att få förhyra lokaler för högskolan på Gåsmyrevreten i Västerås, så att byggnation kan starta i september i år. Det är ett projekt som skulle ge sysselsättning åt ca 10 % av de byggnadsarbetare som nu uppbär arbetslöshetsersättning i länet, som ju är ett slöseri med både människor och pengar. Dessutom ger varje byggnadsarbetare sysselsättning åt 4--5 personer i andra branscher. En investering som jag vill lyfta fram är den Västerås. Det är den näst Arlandabanan lönsammaste järnvägsinvesteringen i landet. Den skulle innebära en förkortning av restiden mellan dessa båda städer med ca 100 000 invånare till 17 minuter. De båda städerna har en gemensam högskola och skulle genom en sådan snabb järnvägsförbindelse bli en intressant industriregion i det inre av Mälardalen. Det skulle bli en sådan region som man talar om i EG-sammanhang när det gäller att skapa goda förutsättningar för utveckling. Redan nu bör planeringen börja för Sveriges sjätte tekniska högskola. I statens industriverks rapport SIND: ''För utveckling av nya produkter av högteknologisk karaktär är framför allt andelen högskoleutbildade intressant. Japan, USA och Storbritannien har en industristruktur med större andel högteknologisk produktion än vad Sverige har. Dessa länder har också betydligt större andelar universitetsutbildade i industriföretagen. Sveriges utgångsläge för högteknologisk produktion är därmed inte särskilt positiv.'' Av den internationella jämförelsen framgår att den svenska industrin har bara omkring 5 % högskoleutbildade jämfört med det dubbla eller tredubbla hos våra viktigaste konkurrentländer. Detta har lett fram till att utredare på SIND, nuvarande NUTEK, kommit fram till att Sverige behöver ytterligare en fullskalig högskola helst innan år 2000. De har också ansett att denna högskola bör ligga i Västerås. Det är för att Västmanland i dag har den i särklass högsta andelen tekniker utan att ha en stor högskola i länet. Västmanland har 3,2 % tekniker och forskare i arbetskraften. Denna högskola skall vara en effektiv länk mot andra tekniska högskolor ute i Europa, vilket den kan vara om den finns på en ort där det finns företag med internationell bredd såsom ABB i Det tog 20 år från det jag väckte min första motion här i riksdagen om Mälarbanan -- i år startar byggandet av Mälarbanan. Det får inte ta lika lång tid för att Sveriges sjätte tekniska högskola i Västerås skall bli verklighet. Vi lever i en värld där arbetskraftens utbildning blir alltmer avgörande för konkurrenskraften och därmed för ett lands levnadsstandard. Därför bör planeringen för denna tekniska högskola starta omgående.

Herr talman! Det har talats mycket om tillståndet ute i de olika länen, de långa köerna av arbetslösa och den desperata situation människor befinner sig i. Jag bor i ett län som är mycket illa utsatt. Vi har arbetslöshetssiffror som närmar sig 6 %. Som både Sinikka Bohlin och Sigrid Bolkéus har visat är det kvinnor och ungdomar som befinner sig i en mycket svår situation. Det är alltid de som i ett län med Gävleborgs näringslivsstruktur först får ställa sig i kön med arbetslösa. En berättigad fråga är hur ett samhälle kan tolerera att människor skall vägras rätten till ett arbete. Vi har så många behov som inte är tillgodosedda i vårt land och i vårt län. Vi har dessutom i Gävleborgs län yrkeskunnig arbetskraft och en idé och initiativrik befolkning. Det är samhällsekonomiskt vansinne att inte ta till vara denna rikedom. Det saknas inte projekt eller arbetsuppgifter i Gävleborg är det län som har den högsta arbetslösheten bland byggnadsarbetare samtidigt som skolor och andra offentliga byggnader i länet är i stort behov av upprustning. Arbetsmarknadsministern -- han är inte här nu -- har sagt att byggnadsarbetarna är för många och att en stor del bör gå tillbaka till sina tidigare yrken. Så kan man också tro att arbetslöshet kan angripas. Men till vilka arbeten skall byggnadsarbetarna i Gävleborgs län återgå? Arbetsmarknadsministern borde så fort som möjligt åka upp till Gävle, Sandviken, Söderhamn och Ljusdal och tala om till vilka arbeten de överflödiga byggnadsarbetarna skall återgå. Dessa arbeten finns inte! Förra året förlorade 5 000 människor sitt arbete i Gävleborg. Ytterligare 3 000 kommer att förlora sina arbeten detta år -- kanske ännu fler. Gävleborg har besvärande flaskhalsar när det gäller vägar och järnvägar, som snarast måste åtgärdas, något som skulle skapa jobb. Viktigt är att man sätter i gång med de investereringar som är nödvändiga för att inom de närmaste åren förverkliga planerna på snabbtåg Stockholm-- Ockelbo--Kilafors, skulle ge välbehövliga nya arbeten, också för byggnadsarbetare. Ur många olika aspekter är det nödvändigt att en ombyggnad nu sker av E 4 Söderhamn--Hudiksvall. En viktig del i en god arbetsmarknad är bra telekommunikationer. Det är helt oacceptabelt att televerket nu drar ner på sina investeringar, vilket drabbar Norrland i första hand. Söderhamns kommun berövas genom dessa neddragningar en investering på 62 milj.kr. för 1992. Det var en investering i AXE-teknik som skulle göras, något som i sin tur är en viktig lokaliseringsfaktor för etablering av nya tjänsteföretag. Samtliga riksdagsledamöter från Gävleborgs län har gemensamt lämnat en motion till riksdagen, vilket i sig är historiskt. Det visar också på hurdan situationen är i Gävleborgs län. Förutom det jag har nämnt tas i motionen upp ytterligare konkreta förslag som, om de förverkligades, skulle betyda en offensiv arbetsmarknads och näringspolitik för vårt län. Det handlar om forskning, utbildning och vidareförädling. Det handlar om utbyggnad av länets högskola, om utlokalisering av folkhälsoinstitutet eller delar av det, och också om att behålla Hälsingeregementet, m.fl. andra förslag. Den förra regeringen missgynnade Gävleborgs län. Frågan är om denna regering tänker göra på samma sätt. Hitintills visar allt på att man är ännu mer diskriminerande mot Gävleborgs län än vad som varit fallet tidigare. Jag tror inte att det är så fruktbart att ständigt, som en envis papegoja, beskylla den förra regeringen eller Mona Sahlin. Nu har både Elver Jonsson och arbetsmarknadsministern försvunnit. Herrarna har väl många andra uppgifter. Vad som har skett tidigare är en sak. Vad vi vill ha nu, från Gävleborgs län, är konkreta besked om vad ni tänker göra. Sluta upp med att skylla på det som har varit! Tala nu om vad ni själva vill göra!

Herr talman! Jag vill först instämma i Berit Jag hade ursprungligen inte tänkt delta i denna allmänpolitiska debatt. Vi socialdemokrater i Älvsborgs län har i flera olika motioner pekat på hur besvärlig arbetsmarknadssituationen är i Dalsland och framfört krav på olika beslut som vi anser borde fattas här i riksdagen och som på ett avgörande sätt skulle kunna förbättra situationen. Sedan dessa motioner väcktes har regeringen fattat en del beslut som gör det påkallat att reagera, här i dag. Den attityd som råder i alla branscher i dag är att inga investeringar kan komma i fråga, vare sig i maskiner, utrustning eller personalens kompetensutveckling. Vad man vill göra nu är att övervintra och inget annat. Alltihop är delvis en följd av en internationell lågkonjunktur. Men det är också en direkt följd av en regerings konkreta budskap om idiotstopp överallt. Det gäller byggsektorn och flera andra branscher. Arbetet med att stärka och utveckla det svenska näringslivet måste ses i ett bredare perspektiv. Många olika insatser inom olika områden på olika nivåer samverkar för att skapa gynnsamma tillväxtbetingelser. Det gäller inte minst offensiva satsningar på teknisk forskning och utveckling. Till det som är viktigt hör också en positiv utveckling för utbildning, kapitalförsörjning, infrastruktur och avreglering på många områden. > bElver Jonsson tog upp ett exempel från Älvsborgs län där han krävde att i den mån det går att hantera beslutsprocessen snabbt, måste också beredskapen ute i länen fungera tillfredsställande så att man snabbt kan komma i gång med de arbeten som vi kan få fram. Jag håller med Elver Jonsson om detta fullt ut. Men det finns en annan del i detta också. Det är regeringens möjligheter att snabbt fatta beslut. De är inte alltid så övertygande. Under ganska många år har vi nu fram och tillbaka utrett hur Norge-- Vänerlänkens sträckning skall se ut. Dessa utredningar är nog så omfattande. På grundval av dessa utredningar har banverket kunnat ta ställning till hur den här järnvägen skall dras. Vad den nya regeringen nu gör är att omedelbart tillsätta en utredare som skall utreda huruvida de gamla utredningarna är bra nog. Det är helt opåkallat och dessutom mycket olyckligt eftersom vi behöver sätta i gång med detta järnvägsbygge nu.Det finns flera viktiga delprojekt som skulle vara oändligt värdefulla för oss i Dalsland i denna svåra arbetsmarknadssituation. En annan fråga där regeringen gör på samma sätt gäller Vänersjöfarten. Ulf Adelsohn har nyligen lagt fram en utredning om hur Vänersjöfarten skulle kunna utvecklas och vara en bra stimulans för och en viktig del av infrastrukturen i Dalsland. Där säger regeringen nu att man vill göra en ny utredning. Vi menar att den utredningen kan syfta till att lyfta över godstrafiken från Vänern till järnväg och väg. Det vore naturligtvis helt förödande ur många olika synpunkter, inte minst för miljön. Det talas om 180 000 nya långtradarlass på våra vägar. Det vore ett förödande beslut. Andra saker som berör oss kraftigt är de statliga bolagen och de bolagiserade verksamheterna. Där har vi upplevt att trots att riksdagen tagit beslut om att regionalpolitiska hänsyn skall råda och att de skall hanteras varsamt, gör man det ändå inte. Ett lysande exempel på detta är TGOJ:s verkstad i Åmål, när man trots det uttalade önskemålet från kommunikationsministern, tar arbete från Åmål och lägger på andra orter. Det måste man se över. Allt detta och många andra exempel mynnar ut i en fortsatt katastrofal arbetsmarknadssituation som regeringens lilla städgumma, arbetsmarknadsministern, skall göra sitt bästa för att lindra effekterna av. Det är inget fel på att vara städgumma, Men det är en hopplös situation för Börje Hörnlund om han ensam skall upprätthålla arbetslinjen. Han måste naturligtvis se till att alla i regeringen hjälper till med detta. Någon måste ju ta ansvar för att se till helheten. Vad kostar arbetslösheten mänskligt och samhällsekonomiskt? När det gäller Dalsland har vi i våra motioner krävt att regeringen noga skall se över om det inte är dags att placera de två återstående Dalslandskommunerna i stödområde två nu. Jag är medveten om att hela Sverige snart måste placeras i stödområde, men jag vill ändå lyfta fram den frågan. Vi tycker att det är viktigt att se Dalsland som en likvärdig och sammanhållen region. När det sedan gäller Börje Hörnlunds tal om åtgärder för ungdomar vill jag säga att han har pratat länge nu. Det är bra om han nu äntligen kommer med ett konkret förslag. Men se till att ungdomarna inte blir ett bihang på arbetsmarknaden! De skall också kunna leva på sin lön. Slutligen talar arbetsmarknadsministern om vådan av att ge fel medicin. Det är naturligtvis mycket allvarligt, men än värre är att inte göra något alls. Patienten, i det här fallet arbetsmarknaden i Sverige, förlamas. Sluta utreda, fatta beslut!

Herr talman! Vad skall man säga när det är tredje dagen av debatten och alla slutat lyssna? Den region jag vill tala om är i alla fall på många sätt en mycket viktig region i Sverige. De människor som bor i Stockholmsregionen är också värda att tala om i en riksdagsdebatt. Det är därför som jag står här nu. Hjalmar Mehr var en riktig gammaldags kommunalman i Stockholm. Han myntade ett uttryck som kan vara värt att påminna om här i kammaren i dag. Han sade att stockholmare är också människor, även om de är många. Stockholmare är också människor, och under de 24 år jag bott i Stockholms län har jag kommit att värdera mitt län och mina medlänsbor lika högt som jag tror att värmlänningarna eller hälsingarna gör med sina medlänsbor. Så tror jag det är för de allra flesta av oss som bor och lever i Arbetsmarknadsministern har lämnat kammaren, och det förstår jag. Efter den interpellationsdebatt som några av oss socialdemokrater i Stockholms län hade med arbetsmarknadsministern i december, har jag förstått att det ämne jag mest tänker beröra, nämligen kvinnornas situation i Stockholms län, inte är hans älsklingsämne. Statsrådets replik den gången, ''Kvinnorna, det är det värsta'', är ganska obetalbar. Hade han varit här nu hade han haft möjlighet att rehabilitera sig. För vi är många. Vi är ungefär 850 000 kvinnor i Stockholms län. Det är ca 50 000 fler än männen. Vi har olika förutsättningar, och vi har olika problem, men vi är ganska många. Herr talman! I början av seklet var enligt statistiken det vanligaste yrket för kvinnor att vara hustru, och därefter att vara tjänstehjon. Den praktiska skillnaden var kanske inte så stor egentligen. I dag är det vanligaste yrket för kvinnor i vårt län sekreterar eller maskinskrivningsarbete. Det är alltså inte vårdbiträde, som man skulle kunna tro. Fram till nu har kvinnornas andel av arbetskraften ökat stadigt i vårt län. Under de senaste åren har den varit i nivå med männens. Nu håller trenden på att vända. Det är mycket oroande, eftersom vi riskerar att få en allt större dold arbetslöshet bland kvinnorna. Vi vet att den ökande arbetslösheten här, precis som i alla andra delar av Sverige, hittills drabbat män mer än kvinnor, men all erfarenhet visar att fällan mycket snart slår igen också för kvinnorna. Då blir den här rävsaxen ännu svårare att bända upp igen. Inom tjänstemannayrkena -- och dit räknas bl.a. kontorister och telefonister -- är redan nu fler kvinnor än män arbetslösa. Många av dessa arbetslösa kvinnliga tjänstemän har en kort och omodern utbildning bakom sig som inte räcker till för den nya arbetsmarknad som den tekniska utvecklingen inom kontorsområdet innebär. Det är därför som vuxenutbildningen helt enkelt är en förutsättning för att kvinnorna skall kunna hävda sig i den snabba omställning som kontorsarbetsmarknaden i Stockholmsområdet nu måste gå igenom. Den moderatledda regeringens förslag om neddragningen på bl.a. komvux är förödande för kvinnorna och måste stoppas. I Stockholms län använder både kvinnor och män i genomsnitt en timme och tio minuter om dagen för arbetsresor.Det är mycket mer än i någon annan region i landet. Medan en majoritet av männen åker bil till jobbet, åker en lika stor majoritet av kvinnorna kollektivt till och från jobbet. Dessutom är det betydligt fler kvinnor än män som har andra ärenden, som att lämna och hämta barn på dagis, handla osv.,på vägen till och från jobbet. Det innebär att den faktiska tiden för kvinnorna blir ännu längre. Det är alltså inte bara miljöskäl som talar för att det s.k. Dennispaketet skall genomföras. Det är också en viktig rättvisefråga mellan kvinnor och män att vi skall bygga ut kollektivtrafiken i vårt län. Herr talman! En tredjedel av landets invandrarkvinnor bor i Stockholms län. I ett läge med lågkonjunktur och spirande rasism har invandrarkvinnorna i storstaden ett mycket tungt lass att bära. Många gånger ligger på dem både ansvaret för att hålla ihop familjen enligt det gamla hemlandets kulturmönster och ansvaret för att få ekonomin att gå ihop. För att inte tala om att allt det praktiska arbetet i hushållet ligger i deras händer. Ofta är isoleringen från det svenska samhället mycket svår. Det finns dock ett stort antal föreningar och nätverk och inte minst kvinnojourer som i det tysta gör ett ovärderligt arbete bland olika kvinnogrupper. Det är mycket viktigt att dessa organisationer eller grupper får ett generöst stöd från samhället. Herr talman! Vi har från vår grupp i en motion under den allmänna motionstiden krävt ett kvinnopolitiskt forskningsprogram i anslutning till uppföljning av storstadsutredningen. Vi räknar med att riksdagen kommer att behandla den motionen med mycket stor välvillighet. Det behövs nämligen.

Herr talman! En kungstanke i regeringens regionalpolitik är devisen ''Hela Sverige skall leva''. Det betyder att besluten i regering och riksdag skall ge möjligheter för alla delar av vårt avlånga land att utvecklas. Ingen landsända skall missgynnas, och ingen landsända skall favoriseras. Det är en bra princip, som ytterligare kan stärka den nödvändiga regionala mobiliseringen. Det handlar i hög grad om att ta vara på de regionala möjligheter som finns och att fatta generella beslut som gäller lika i hela landet. Jag har i flera sammanhang poängterat hur viktigt det är att Sverige får ett nytt regionalt styre -- med färre regler, mindre av centralmakt och mer av regional demokrati. Allt kan inte och skall inte heller styras från Stockholm. När detta är sagt återstår det självfallet frågor av nationell betydelse som skall lösas i den här församlingen. Och när så sker är det viktigt att devisen ''Hela Sverige skall leva'' också ges ett innehåll. Hittills tycker jag att det varit si och så med det. En landsända som på senare år fått lida på grund av tidigare goda tider är Skåne. Alltför ofta har vi skåningar bemötts med lätt överseende när vi krävt en rättvisare fördelning av statens totala kaka. Skåne är vår kornbod med välmågans rågade bord, har det hetat. Så är det inte längre. Skånskt näringsliv har genomgått en hårdför strukturomvandling, och företagsnedläggningar och varsel fortsätter. Malmö har t.ex. drabbats mycket hårt av nedgången på byggsidan. Den förra regeringens satsning på Saab blev ett regionalpolitiskt fiasko. Arbetslösheten i Malmö och Helsingborg är högre än i flera av Därför vill nu också vi i Skåne vara med och få vår rimliga del av de satsningar som regering och riksdag är beredda att göra. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen -- vägar och järnvägar -- satsa på forskning och utbildning och sprida kulturen över hela vårt land. Nu behövs verkligen stora insatser för att ge Sverige en ny start. Det var roligt -- och efterlängtat -- att höra kommunikationsministern redogöra för regeringens nya planer här i kammaren i går. Öresundsbron kommer nu äntligen, även om vissa statsråd tydligen fortfarande försöker sätta käppar i hjulen. Väg och järnvägsnätet i Skåne måste rustas upp. Några exempel på arbeten som kan komma i gång mycket snabbt: -- Satsningar på flera mindre vägar. Herr talman! I de s.k. Malmöhusförhandlingarna -- en del av storstadsförhandlingarna -- görs nu en prioriteringslista tillsammans med kommuner, landsting, banverk och vägverk. En viktig punkt i de diskussionerna är byggandet av en citytunnel under Malmö för anslutning av järnvägsnätet från Som jag ser det, är det av yttersta vikt att denna tunnel under Malmö kommer till -- inte bara för Malmös del utan faktiskt också för hela regionen och för hur järnvägsnätet skall fungera i det framtida Skåne. Här har regering och riksdag ett stort ansvar att se till att statliga medel kan möjliggöra denna för det miljödrabbade Sydvästskåne så viktiga insats. Att bygga en citytunnel i Malmö är något mer än trafikplanering. Det handlar om livskvalitet och om hur Skåne skall se ut i framtiden! Herr talman! Staten har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. En av nycklarna till framgång för vårt land -- möjligheterna att öka produktiviteten -- är förkovran och också förkovran på den högre nivån. Här har universitetsutbildningarna i Lund och Malmö och även Kristianstad och den härtill kopplade forskningen en stor betydelse. Det är därför glädjande att regeringen så tydligt väljer att satsa på den högre utbildningen. I både Lund och Malmö visar tillkomsten av forskningsbyarna Ideon vilken betydelse för utveckling och jobb kopplingen universitet-- näringsliv--samhälle har. En fri och självständig forskningsmiljö kräver både vida ramar och koncentrerade insatser. En fortsatt positiv utveckling av Lunds universtet är betydelsefull för hela Sydsveriges utveckling. Herr talman! Tillåt mig slutligen ta upp fördelningen av det statliga kulturanslaget. Även det handlar om regionalpolitik. Operan och 400 milj.kr., vilket är drygt 30 milj.kr. mer än de sammanlagda bidragen till landets regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner. Som skånsk jämförelse kan nämnas att Malmö Stadsteater får ca 45 milj.kr. i statligt bidrag nästa år och Dramaten ca 145 milj.kr. Malmö Symfoniorkester får i år närmare 12 milj.kr. för 83 23,5 milj.kr. för 100 musiker. Det är en i mitt tycke orimligt stor skillnad. Herr talman! Stockholm är Sveriges huvudstad och så skall förbli, vilket givetvis också ställer krav på ett nationellt och internationellt brett kulturutbud. De s.k. nationalscenerna Operan och Dramaten förvaltar ett nationellt kulturuppdrag. Nationalscenerna skall fylla en uppgift för hela landets befolkning och bör ha en allsidig repertoar. Problemet är den bristande tillgängligheten. Det är kostsamt med stora turnéer, och stora föreställningar kräver lokaler som inte finns överallt. Det finns också invändningar, av både ekonomisk och konstnärlig art, mot TV Vi behöver ett levande kulturliv över hela landet. Kulturpengarna behöver fördelas mer rättvist. Ett konkret sätt att få ett mer jämlikt utbud av teater och musikteater är att nationalscener inrättas också utanför huvudstaden. Vi liberaler från Skåne har därför varit djärva nog att föreslå att en nationalscen inrättas i Skåne, i Malmö. Måhända väl djärvt, men det ligger väl i linje med ett decentraliserat besutsfattande. I det nya Europa som nu formas krävs att regionerna blir mer självständiga och slagkraftiga. För att så skall ske, är det nödvändigt att regionerna ges resurser och möjligheter att utvecklas. Det sker på den centrala nivån från det här huset, från den här kammaren.

Herr talman! Det finns en fråga som man just nu följer med mycket stor spänning i östra Skåne, och det är det kommande försvarsbeslutet. Enligt uttalande från regeringen skall Kristianstads båda regementen försvinna, P6 genom nedläggning och A3 genom flyttning till annan ort. Genomförs de här tankarna, får det oerhörda konsekvenser för hela Kristianstadsregionen, och reaktionerna därifrån på förslaget är också mycket starka. Jag skall i det här sammanhanget något belysa de sysselsättningspolitiska aspekterna för regionen. Flera tusen anställda berörs, om vi mister regementena. Många människor känner helt naturligt oro för jobben, för ekonomin och för familjens framtid. Detta är givetvis inte unikt för Kristianstad i det här läget. Motsvarande effekter uppkommer sannolikt på alla de platser där reduceringar av förband är aktuella. Skillnaden är dock att Kristianstad drabbas av nedläggning av två regementen och blir därmed mer utsatt än andra orter. Kristianstads kommun betecknar regeringens förslag som ett dråpslag mot bygden. Arbetsmarknaden är sådan att ytterligare arbetslöshet, förorsakad av regementsnedläggning, inte skulle få regionen att repa sig på årtionden, säger kommunen vidare. Tio till femton års positiv utveckling skulle spolieras genom ett klubbslag. Kristianstads protester mot nedläggningen har också framförts direkt till försvarsministern under den senaste tiden. Redan i dag är östra Skåne hårt utsatt av arbetslösheten. Den förvärras dagligen och ligger just nu en bit över riksgenomsnittet. Till följd av regeringens åtgärder har det så gott som blivit stopp inom byggbranschen. Läget är mycket bekymmersamt och kräver ett snabbt ingripande i form av igångsättning av bygg och investeringsprojekt, och sådana saknas ju inte. Ny högskola i Kristianstad står högt upp på önskelistan, och ett sådant bygge bör kunna starta omgående. Vi väntar dock fortfarande på klartecken från regeringen när det gäller högskolebygget. Regionens förutsättningar i ett längre perspektiv inger också bekymmer. Mycket pekar på en starkt försämrad arbetsmarknad och sysselsättning i regionen. Exempel på detta är bl.a. den osäkra framtiden för jordbruket och livsmedelsindustrin. I detta svåra sysselsättningsläge kommer också omstruktureringen inom försvaret, där regeringen nu riktar ett hårt slag mot Kristianstad. Konsekvenserna blir, som jag tidigare har anfört, mycket svåra och självklart kan regionen inte bära en neddragning av den omfattning som nu är aktuell. Detta bör regeringen också inse och ta hänsyn till inför sitt slutliga ställningstagande. Även den säkerhetspolitiska analysen av regeringsförslaget ifrågasätts, men om detta får jag återkomma i en annan debatt. Jag vill dock redan i dag reagera mot att regementen flyttas till andra orter, vilket inte ger några större fördelar, vad jag kan upptäcka. Jag har här nöjt mig med att beskriva de ekonomiska och sysselsättningspolitiska aspekterna av regeringens förslag. Som det ligger i dag, finner vi att det är dåligt genomtänkt och bör omprövas. Jag hoppas att så också sker. Låt mig slutligen säga att jag ser det som ett anständighetskrav att moderaterna lever upp till det man sade i valrörelsen om att såväl P6 som A3 skulle bevaras. Särskilt statsrådet Bo Lundgren profilerade sig under valrörelsen mycket kraftigt i den frågan. Vi menar att han nu bör använda sin ministerroll för Kristianstad. Domen måste bli mycket hård om han nu sviker regionen, med hänsyn till det valbudskap som han tidigare har gått ut med.

Herr talman! Blekinge län skiljer sig egentligen inte så mycket från de övriga länen i Sverige. Det skiljer sig kanske dock på det sättet att det har drabbats väl så hårt av arbetslöshetens gissel som många andra områden i Sverige. Det som kanske oroar oss allra mest är att ungdomen drabbas så väldigt hårt. Det har nämnts tidigare i debatten att länsarbetsdirektören i Blekinge är orolig för arbetslöshetens utveckling framför allt vad gäller ungdomarna mellan 20 och 24 år. Han har gjort bedömningen att under andra halvåret innevarande år riskerar ca 40 % av ungdomarna i den nämnda gruppen att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Blekinge är ju litet unikt på det sättet att det är ett industrilän. Tillverkningsindustrin är dominerande i Blekinge. 30 % av de sysselsatta arbetar i tillverkningsindustrin, vilket är 8 % mer än genomsnittet i riket. Detta i sin tur gör att en lågkonjunktur, eller en nedgång i konjunkturen, slår hårdare när det gäller arbetslösheten i Blekinge. Så är också fallet för närvarande. Utöver tillverkningsindustrin finns andra branscher i Blekinge som är dominerande -- och givetvis den offentliga sektorn, som är mycket stor. Vi satsar hårt på den offentliga sektorn i Blekinge. Utöver den offentliga sektorn finns det sådant som har med kustlandskapet att göra, nämligen fisket, som har stor betydelse för Blekinge och sysselsättningen där. I Blekinge län finns ca 400 yrkesfiskare. Därutöver har ett stort antal personer fisket som en biinkomst, vilket kan ha betydelse för försörjningen hos befolkningen ute i skärgården. Nu drabbas tyvärr fisket av problem, inte minst ekonomiska problem, som i sin tur beror på att torsktillgången i Östersjön har minskat. Därför har vi socialdemokrater från Blekinge skrivit en motion till riksdagen under allmänna motionstiden, där vi pekar på en del möjligheter att lösa fiskets problem. Vi framhåller att man borde ge fiskeföretagen ett tillfälligt räntestöd för att de skall kunna klara sig genom den här situationen till dess att utvecklingen vänder igen. Det finns faktiskt, trots att det ser mörkt ut, ett litet ljus i fjärran. Man prövar med utsättning och odling av torsk, och vi är medvetna om att de insatser som kommer att göras förbättrar miljön i havet. En annan möjlighet när det gäller fisket är att i enlighet med den motion vi har väckt använda en del av biståndspengarna till att fiska, framför allt sill, och leverera som livsmedel till Baltikum, där man så väl behöver det här näringstillskottet. Det skulle alltså gynna befolkningen på andra sidan Östersjön, samtidigt som det skulle minska problemen för fisket i Blekinge genom att man kunde fiska sill. I sammanhanget bör nämnas att vi i Sverige bara fiskar upp hälften av den kvot som man kommit överens om mellan Östersjöländerna när det gäller sillen. Det finns alltså resurser att tillgå i det här avseendet. När man talar om arbetslöshet och problem, kan det verka som om det bara finns mörker. Men jag vill påpeka att det faktiskt också finns hopp, om man bara använder de möjligheter som föreligger. I min roll som ordförande i den regionala arbetslivsfonden har jag sett att det finns många företag som är villiga att satsa på att förbätta arbetsmiljön och minska utslagningen, och därmed stärka företagens konkurrenssituation. I Blekinge län har arbetslivsfonden under ett år beviljat ca 95 milj.kr. i anslag. Totalt, tillsammans med de investeringar som är gjorda av företagen, är det fråga om mer än 500 milj.kr. Många gånger märks inte sådana verksamheter och företag; man märker bara det som är negativt. Men det finns många fina företag i Blekinge som kan se framtiden an med tillförsikt. Vi nåddes av ett glädjebesked i går, när regeringen fattade beslut om att anslå regionalpolitiskt stöd till ett projekt som kallas för Agropilot och som skall vara verksamt i Lister-Mjällby. Det kommer att sysselsätta 70 personer på sikt, och det är ett mycket välkommet tillskott. Jag vill rikta ett tack till alla dem som har medverkat till att detta har kunnat genomföras. En annan viktig åtgärd för att kunna klara framtiden är att tillfälligt göra vissa regioner till stödområden. Den socialdemokratiska regeringen beslöt att förklara Olofströms och Kroneby kommuner som tillfälliga stödområden. Detta har visat sig vara mycket effektivt. Siffrorna i Blekinge tyder på att Sölvesborgs kommun också borde ingå i detta stödområde för att möjliggöra en ökning av företagsamheten.